Låt mig i all vänlighet och omtanke påpeka att om vi klarar av den här debatten före den muntliga frågestunden slipper vi avbryta den mitt i och återuppta den efter frågestunden och informationen från regeringen.

Fru talman! Jag beklagar att det ofrånkomliga intrycket av Jan Nygrens redovisning här i dag och på presskonferensen är att socialdemokraterna nu riskerar att devalvera Sveriges ambitioner när det gäller möjligheterna att vidga användningen av IT. Nyckelbegrepp när Jan Nygren talade inför pressen var att man skulle förvalta arvet från den tidigare kommissionen. Det var nu fråga om att gå in i en lugnare fas. Fru talman! Slutsatsen från den IT-kommission där jag själv hade förmånen att medverka var den motsatta, nämligen att IT-arbetet måste gå in i en starkare och snabbare fas. Det gäller de juridiska förändringarna liksom den stora satsning på skolan som vi föreslog. Vi slog fast som en ambition för vår del att Sverige till år 2010 borde tillhöra den globala utvecklingens absoluta spjutspetsar beträffande varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Den ambitionen, fru talman, finns över huvud taget inte med när regeringen nu efter mycket funderande har bestämt sig för att också den tänker intressera sig för informationsteknologin. Jag har två frågor till statsrådet Jan Nygren. Min första fråga gäller just skolan. Statsrådet sade vid presentationen inför medierna att man nu skall fundera över skolan. Finns det något konkret i regeringens planer om vad man faktiskt skall göra för att åstadkomma den nödvändiga förnyelsen av skolarbetet? Min andra fråga handlar om förnyelsen av rätten. Jag misstänket att statsrådet har märkt att nästan varenda lag är skriven för ett annat samhälle än informationsteknologins. Vilka planer har man i regeringskansliet för att snabbt - tiden rinner i väg - åstadkomma en förändring av all lagstiftning, inte bara den som är omedelbart IT-relaterad?

Fru talman! Jag noterar att svaret på min fråga är: Vi skall tänka efter. Det är alltid klokt, Jan Nygren, att tänka efter - jag medger gärna detta. Men tänk efter med sådan hastighet att Sverige har en chans i den internationella kapplöpningen om informationsteknologin som just nu pågår. I snabbheten ligger det unika i den nya teknologin. Detta är inte en teknologi som kan hanteras på vanligt sätt. Det var därför den förra regeringen satte sin främsta företrädare som ordförande. Det är viktigt att denna typ av markeringar görs. I den mån som statsrådet enligt reglerna får svara på ytterligare en fråga skulle jag vilja få reda på vad det var för klokskap som ingöts i direktiven under den långa tid som gick för att tänka ut dem; det är jag rysligt nyfiken på. Det är nämligen inte alldeles lätt att själv finna svaret på detta när man läser direktiven.

Fru talman! Det var speciellt glädjande att höra att ett ungdomens IT-råd kommer att tillsättas. Ett sådant råd har säkert mycket att tillföra denna fråga. Det är ju ungdomarna som framöver kommer att vara de verkligt berörda. Statsrådet Nygren berörde en aspekt som jag tycker är oerhört viktig, nämligen när det gäller de grupper i samhället som inte kan tillgodogöra sig denna nya teknik fullt ut. Han exemplifierade också med vissa grupper som då blir underförsörjda. Risken för utanförskap finns ju redan och kan komma att ytterligare utvecklas. Eftersom kommissionens uppgift är att vara rådgivande till regeringen är min fråga: Kommer man inom kommissionens ram att vara operativ på så sätt att man startar t.ex. försöksverksamhet för att uppmärksamma dessa grupper som är underförsörjda, detta utanförskap? Finns det några operativa tankar i kommissionens arbete? Speciellt intressant vore det om ungdomens IT-råd hade resurser till denna typ av operativa insatser.

Fru talman! Jag vill säga till statsrådet att det är positivt att även andra aspekter av IT-utvecklingen tas upp, såsom fördelning av kunskaper mellan pojkar och flickor - män och kvinnor - både åldersmässigt och framför allt etniskt. Invandrare har ju som bekant i dag mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. IT-kunskaper skulle då kanske kunna utgöra en fördel. Av studier har det ju framkommit att IT-kunskaper sprider sig mer och mer ute i landet, bl.a. är Linköping ett av de ledande IT-centrum just nu. Planerar kommissionen att sprida kunskapen även upp till Norrland? Norrland är väldigt missgynnat kommunikationsmässigt i de framtida satsningarna och bör inte drabbas av att bli missgynnat också på Sedan undrar jag om kommissionen kommer att arbeta från ett ekologiskt perspektiv och se hur man kan använda informationsteknologi på ett sätt som minskar miljöpåfrestningarna. Det finns en stor kapacitet inom EU för IT forskning. Där kommer jag till en negativ synpunkt. Jag tycker att kommissionens arbete verkar vara litet väl att gå på i ullstrumporna. Det skulle behövas litet mera snabbhet och kanske litet mer initiativförmåga. Jag vet att Frankrike och Danmark har bestämt sig för att bygga s.k. elektroniska motorvägar för att göra IT tillgänglig för fler personer. Finns det något uppdrag i kommissionens arbete att ta lärdom av EU:s exempel?

Fru talman! Självklart kan man inte döma ut kommissionens arbete redan på det här stadiet men det är direktiven man kan kommentera, och de här direktiven är enligt min mening något tyglande. Att det inte skulle vara bidragsberättigad verksamhet kan ses på två sätt. I dag har många - både inom näringslivet och som privatpersoner - inte möjlighet att göra IT-satsningar fast det skulle vara fördelaktigt ur flera synpunkter, därför att de inte kan satsa. Jag förstår inte hur statsrådet Jan Nygren kan påstå att Norrland - förutom exemplet Arvidsjaur - inte är missgynnat infrastrukturmässigt jämfört med södra

Fru talman! Jag tycker det är en bra ansats att regeringen lugnar ned sig och tänker efter. Jag delar inte Per Unckels uppfattning att det bara är att rusa i väg och haka på det här tåget. Vi ser ju vad man använder tekniken till nu för tiden. Det är oftast till nöje och spel och sådana saker, men även naturligtvis till administration. Vad som är intressant ur de politiska beslutsfattarnas synpunkt, som jag ser det, är vad man kan använda den här tekniken till. Man behöver inte bara passivt analysera den utveckling som pågår. Man kanske kan i viss mån styra den. Det är framför allt tre områden jag tänker på där tekniken är användbar. Först är det kontrollmöjligheterna, som är uppenbara och används i stor utsträckning. Man kan väl sätta ett frågetecken för om det är den högsta politiska meningen att vi skall använda den här tekniken på det sättet. Sedan finns stora möjligheter på miljöområdet. Det gäller framför allt att vi på ett bättre sätt kan hushålla med resurser, beräkna hur mycket som skall gå åt av olika varor. Vi kan slippa spill och vi kan utnyttja tekniken på ett mycket bra sätt. Det gäller även inom kommunikationer och den typen av verksamhet. Vidare finns, med min utgångspunkt, ett tredje målområde. Det är själva arbetet och arbetsorganisationen och att vi kan utnyttja tekniken till att kanske korta arbetsdagen. Vi vet att den teknologiska utvecklingen har varit väldigt stark och den minskar inte. Jämsides med att man analyserar utvecklingen skall man också bilda sig en uppfattning om vad vi vill nå med den här tekniken och ställa upp politiska mål. Det gäller att se om man kan styra in tekniken åt det hållet och uppmuntra den typen av verksamhet. Jag hoppas att IT-kommissionen också tar tag i de frågorna.

Fru talman! Bakgrunden till Ulla Hoffmanns frågor är att hon anser svenska kvinnor på olika sätt vara diskriminerade när de valt att sammanleva med en utländsk man, och bakgrunden till Ragnhild Pohankas frågor är att hon anser reglerna vid anknytningsinvandring vara alltför stelbenta, vilket får till följd att familjen tillfogas onödig splittring och lidande. Jag väljer att besvara de i interpellationerna framställda frågorna i ett sammanhang. Till en början vill jag slå fast att det inte finns någonting i de nuvarande reglerna om familjeåterförening, eller i tillämpningen av dessa, som skulle innebära att kvinnor diskrimineras jämfört med män. Jag kan förstå att det kan uppfattas på det sättet eftersom så många fler svenska kvinnor än svenska män får ett negativt besked till tillståndsfrågan vad gäller den utländske partnern. Men detta är inte utslag av någon form av diskriminering, utan beror helt enkelt på att gruppen ensamma utländska män som söker uppehållstillstånd i Sverige är avsevärt mycket större än gruppen ensamma utländska kvinnor. I anslutning till detta vill jag därför tillägga att jag anser att Sverige mycket väl lever upp till våra internationella åtaganden när det gäller att ge familjer möjligheter att leva tillsammans. Däremot instämmer jag i kritiken att en del av reglerna på området, och tillämpningen av dessa, i vissa fall har varit väl stelbenta och fått resultat som verkat stötande. Det är därför jag har för avsikt att lägga fram en proposition till vårriksdagen som tar sikte på detta problem. Förslaget innebär ändringar dels för anknytningar som åberopas under asylprövningstiden, dels för anknytningar som åberopas efter det att ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut har meddelats. Den ändring förslaget medför är att en mer flexibel tillämpning blir möjlig. Till skillnad mot nuvarande praxis bör i fall där anknytningen uppstått under asylprövningstiden det inte ställas något krav på att parterna skall ha sammanbott viss tid. Det avgörande bör vara om förhållandet är seriöst och om det är uppenbart att tillstånd skulle ha beviljats om ansökan gjorts från ett annat land än Sverige. Även när det gäller anknytning som uppstått efter det att lagakraftvunnet avvisningsbeslut meddelats, dvs. när det är fråga om en ny ansökan, sker en viss uppmjukning av reglerna när anknytning kan beaktas. Såväl Ragnhild Pohanka som Ulla Hoffmann är kritiska mot det principiella kravet att uppehållstillstånd skall ha beviljats före utlänningens inresa i landet, dvs. Sverige. Jag anser dock att denna huvudregel måste vara kvar eftersom den är ett viktigt led i upprätthållandet av den reglerade invandringen som riksdagen beslutat om. Däremot kan en lagändring ge ett visst ökat utrymme för de beslutande myndigheterna att göra undantag från huvudregeln. Ragnhild Pohankas och Ulla Hoffmanns kritik mot uppskjuten invandringsprövning har jag svårt att instämma i. Jag anser att en sådan ordning bör tillämpas även i fortsättningen när tillstånd beviljas på grund av ett äktenskap eller ett sammanboende som varat endast en kortare tid. Utan denna möjlighet att pröva huruvida ett åberopat förhållande är seriöst, skulle det bli nödvändigt att inta en mer restriktiv hållning till invandring på denna grund. Från den utgångspunkten är ordningen alltså till förmån för dem som söker. att myndigheterna i anknytningsärenden inte tar hänsyn till rådande omständigheter, såsom att den sökande riskerar förföljelse eller tortyr vid ett återsändande till hemlandet. Jag menar att Ragnhild Pohanka här måste ha missförstått reglerna. De omständigheter som Ragnhild Pohanka nämner är sådana som den sökande skall åberopa i sin asylansökan, och om de är riktiga ger de rätt till asyl i Sverige. Att beviljas tillstånd av sådana politiska och humanitära skäl är en helt annan sak och skall inte sammanblandas med tillstånd som meddelas på grund av anknytning till Till sist vill jag framhålla att jag tror att många av de problem som Ulla Hoffmann och Ragnhild Pohanka tar upp i sina interpellationer kommer att lösas i den proposition som överlämnas under våren.
Fru talman! Invandrarministern! Jag får tacka för svaret. Vi är medvetna om att det skall läggas fram en proposition troligen i mars, möjligen i april. Vi ser fram emot den propositionen. Detta har varit ett problem som man under många år inte kunnat få fram en lösning till. Det har blivit ett omfattande lidande för både män, kvinnor och barn. I fall med par som har varit gifta med varandra och där kvinnan har varit gravid har mannen skickats tillbaka till t.ex. Turkiet. Han har haft mycket svårt att återkomma därifrån. Det har funnits en onödig byråkrati som har gjort att förenandet av familjer har fördröjts i åratal och ibland aldrig kommit till stånd. Jag tycker inte att vi lever upp till våra internationella åtaganden att ge familjer möjlighet att leva tillsammans. Det gäller just situationen här - låt oss hålla oss till den. Det finns också andra exempel. Människor kan få vänta i åratal på att få leva ihop fastän de t.o.m. har gemensamma barn. Jag har en ytterligare fråga. Varför skall dessa människor delas upp i grupper? Det gäller dels ändringar för anknytningar som åberopas under asylprövningstiden, dels för anknytningar som åberopas efter det att ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut har meddelats. Vi är medvetna om de långa väntetiderna för uppehållstillstånd - eller i sämsta fall utvisning. Någonting borde göras åt detta. Men detta kan göra att människor kanske inte talar om att de har ett förhållande eller har varit sammanboende med en svensk. De berättar sedan vid ett senare tillfälle och blir inte trodda. Där borde vittnen kunna användas för att bevisa fallet. Det är en enkel sak. Jag kanske snart får ett svar på frågan om denna uppdelning. En del flyktingar med uppehållstillstånd, eller som kanske redan har blivit svenska medborgare, åker till utlandet, t.ex. Turkiet, och gifter sig. Efter ett par månader är deras fruar här. Svenska medborgare som gifter sig med asylsökande i Sverige har ofta inte den naturliga anknytningen för att bo tillsammans. Utländska män som är gifta eller sammanboende med utländska kvinnor har samma problem. Det är ofta män som är gifta med ryska kvinnor eller kvinnor från andra öststater som har stora svårigheter att bo tillsammans. Statsrådet nämnde riksdagens beslut om reglerad invandring. I dag finns det i stort sett inte någon invandring. Det är fråga om asylpolitik, asylinvandring, flyktinginvandring och anknytningsfall. Det är svårt att komma till Sverige. Det är så gott som omöjligt att gå till ambassaden i Ankara - om jag skall hålla mig till det landet. En del bevakas på vägen och kommer aldrig så långt. Därför är det viktigt att ta hand om dem som har kommit hit och inte skickar tillbaka dem. Jag tror inte att jag har missförstått reglerna. Jag vet ett stort antal fall där människor som har varit utsatta för tortyr har skickats tillbaka. I min tidigare fråga till invandrarministern visades på flera exempel på flyktingar som har blivit utvisade fast de har förklarats som flyktingar enligt UNHCR. Jag hoppas, liksom invandrarministern, att många av problemen kommer att lösas i samband med att propositionen läggs fram.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det känns bra att statsrådet instämmer i att en del av reglerna och tillämpningarna på området har varit väl stelbenta och i vissa fall rent stötande. Det är väl kul att vi kan vara överens om någonting. Det låter också bra att statsrådet tror att de problem som Ragnhild Pohanka och jag tar upp kommer att få sin lösning i den kommande propositionen. Jag skulle förstås ha föredragit att statsrådet hade vetat att problemen får sin lösning. Jag hoppas förstås att propositionen kommer att lösa situationen för de kvinnor och män vi här diskuterar, inte bara framtida fall. Jag vill också påpeka att jag inte har kritiserat den uppskjutna invandrarprövningen i den här interpellationen. Men jag återkommer förstås gärna med en interpellation i den frågan. Jag delar däremot inte statsrådets uppfattning att det inte finns någonting i nuvarande regler eller tillämpning som skulle innebära att kvinnor inte diskrimineras jämfört med män.

Har parterna fått konktakt via annons och aldrig träffats förutsätts en långvarig och regelbunden brevkontakt. Har en anknytning genom äktenskap eller sammanboende uppkommit efter inresan i Sverige krävs enligt praxis antingen att parterna har sammanbott i cirka ett år eller att de har eller väntar barn tillsammans. Om vi tittar bakom dessa ord finner vi att de som får konktakt via annons nästan uteslutande är män. De som väntar barn tillsammans med en utlänning är nästan uteslutande kvinnor. Kraven på och reglerna för männen är alltså enklare; för dem räcker det med korrespondens. Det ställs betydligt hårdare krav på kvinnor när det gäller att bevisa seriositeten i deras förhållanden. Jag tror att JämO, om detta hade hört till hennes område, skulle kalla det för en indirekt diskriminering. Det är tillämpningen av reglerna om familjeåterförening som gör att svenska kvinnor inte fritt kan välja makar. Det egentliga problemet är alltså den hårda asylprövningen. Om vi hade levt upp till de olika FN konventionerna hade vare sig Ragnhild Pohanka eller jag behövt ställa dessa frågor till statsrådet. Tillämpning och praxis har hårdnat betydligt under de senaste åren. Jag tycker att det är trist att inte statsrådet tar itu med just frågan om tillämpning och praxis. Om det föreligger någon fara för utlänningens liv eller någon risk för bestående men för hans psykiska eller fysiska hälsa kan ansökan beviljas. Enligt en enkät som Återföreningen har gjort fängslas eller torteras 53 % av dem som har avvisats till hemlandet. Jag blev t.ex. uppringd tidigt en morgon under julhelgen av en förtvivlad svensk kvinna. Hennes man som kommer från Bangladesh hade fått avvisningsbeslut från Utlänningsnämnden. Anknytningsutredning pågår. Halv fem på morgonen kom polisen och hämtade honom och satte honom i arrest för att han inte skulle gå under jorden. Det har gjorts en tortyrutredning som har visat att han har varit utsatt för tortyr. I Bangladesh väntar honom ett långt fängelsestraff av politiska orsaker, och man har tagit ifrån honom hans pass. Han skall alltså enligt gällande regler kunna överklaga Utlänningsnämndens beslut från fängelset. En annan kvinna har ringt och berättat att hon har blivit uppmanad av Invandrarverket att styrka seriositeten i sitt förhållande genom att åka till det land dit hennes make har tagit sin tillflykt. Hon måste alltså lämna barn och jobb här i Sverige för att Invandrarverket skall tro på henne. 51 % av Återföreningens medlemmar har blivit förespeglade att de, om de gör på ett visst sätt, kommer att få ett positivt beslut. Endast 3 % har fått ett sådant efter det att de har följt SIV:s uppmaningar. av medlemmarna är kvinnor - upplever att de har blivit otrevligt bemötta av personalen på SIV. Jag anser att denna behandling är kränkande för kvinnor.

Fru talman! Jag tycker att det är positivt att invandrarministern säger att han instämmer i kritiken att en del av reglerna på området, och tillämpningen av dessa, i vissa fall har varit väl stelbenta och fått resultat som verkat stötande. Jag vill också säga att jag delar uppfattningen att man skall hålla sig till den regel som för närvarande finns. Den skall alltså vara huvudregel även i fortsättningen. Det är positivt att vi relativt snart kan förvänta oss en proposition i frågan. Jag var tidigare ordförande i socialförsäkringsutskottet; numera är jag vice ordförande. Jag vill därför säga att vi i socialförsäkringsutskottet verkligen har följt denna fråga med ett stort intresse. I april 1994 väntade vi på den översyn av utlänningslagstiftningen som en dåvarande utredare hade hand om. Redan då sade vi att utskottet anser det rimligt att en uppmjukning sker så vitt gäller möjligheten att söka uppehållstillstånd under vistelse i Sverige. Det har varit rent stötande att människor från t.ex. Iran eller liknande länder egentligen borde åka tillbaka till sina länder. Alla förstår att det inte går. Det har funnits direkta hinder för äktenskap i dessa fall. Utskottet gjorde någonting relativt ovanligt den 1 juni 1994. Jag kan nämna att den nuvarande talmannen tillsammans med mig var något av initiativtagare till detta. Vi gav faktiskt regeringen till känna att vi ville att en proposition skulle påskyndas. Vi sade också att utvecklingen har varit sådan, inte minst vad gäller antalet asylsökande och de långa väntetiderna, att frågan om hur de uppkomna anknytningarna skall hanteras åter bör studeras. Vi sade också att regeringen skyndsamt bör se över hur anknytningar som uppkommer under asyltid eller därefter hanteras och överväga förändringar i dessa avseenden. Detta gav vi alltså regeringen till känna. Vi ville särskilt titta på just de människor som under en lång väntan på asyl knyter starka band här i Sverige. Det kom en proposition den 23 juni som handlade om en del av detta, nämligen om uppehållstillstånd efter inresa. Den nuvarande regeringen drog in denna proposition. Det är tyvärr sådant som händer vid regeringsskiften. Det finns andra exempel på det sedan tidigare. Därför säger jag ingenting om det. Men det var litet synd att detta skedde. Man hade nämligen kunnat lösa en del av problemet om man hade antagit det som fanns av substans i den propositionen. Nu har vi förhoppningsvis en proposition att förvänta där man verkligen har tagit del av vad ett enhälligt utskott tyckte var viktigt. Vi ville ha upp frågan på regeringens och riksdagens bord så snart som möjligt. Det är roligt att säga att vi var eniga från vänster till höger. Jag skall inte orda så mycket mer om detta. Jag vill bara säga att det här är en fråga som verkligen engagerar alla partier. Det märks också i dag; flera partier är representerade. Vi tycker att frågan är angelägen. Det är en viktig kvinnofråga, men det är framför allt en humanitärt viktig fråga. Vi skall lösa upp de byråkratiska knutarna där det är möjligt att göra det. Jag ser fram emot den här propositionen med förväntan. Vi har kanske möjlighet att återkomma i en debatt i den här frågan.
Fru talman! Jag skall börja med att bemöta Gullan Lindblad. Jag kan säga att i alla fall fyra partier finns representerade här, om jag får räknas in trots att jag råkar vara man. Jag tycker också att det är viktigt att göra dessa förändringar. Vi ansåg att den proposition som kom tidigare borde ses över. I en senare debatt får vi diskutera om det blev en bättre lösning med den nya propositionen. Vi tror att det går att få en smidigare hantering och att undvika många av de situationer - kanske inte alla - som flera av kvinnorna i Återföreningen har hamnat i. Jag har träffat dessa kvinnor. Jag måste säga att man känner en väldig empati - om jag skall använda det konstiga ordet. Man försöker leva sig in i deras situation och förstå dem. Många av dem har hamnat i en förödande eller katastrofal situation, såväl känslomässigt och socialt som ekonomiskt, beroende på hanteringen av dessa fall. Jag ser gärna att man kan undvika att människor hamnar i sådana situationer. Det är också det som är syftet med vårt arbete. Men, som Gullan Lindblad säger, måste det finnas en grundregel. Vi avser att ha kvar den nuvarande men vill försöka få bort de avarter som finns. Jag tycker att det är viktigt att vi försöker ge oss i kast med detta. Det tror jag att vi alla är överens om. Sedan får vi se om vi lyckas tillräckligt bra. Men vi hoppas det. Ulla Hoffmann återkommer till frågan om ojämlikhet mellan män och kvinnor osv. Hon talar också om Återföreningen och om personer som har avvisats och har hamnat i svårigheter i hemlandet. Hon påstår att de har utsatts för tortyr och kastats i fängelse. Jag har litet svårt att se att det har förekommit någonting sådant. Det är viktigt att skilja mellan å ena sidan det fallet när man söker asyl och å andra sidan det fallet när man söker återförening mellan två personer som har fattat tycke för varandra. Det är två helt olika grunder. Jag säger inte att en person som har råkat i den situationen att han eller hon tycker om någon inte kan ha asylgrunden, men det är ändå viktigt att skilja mellan dessa fall. Det har inte att göra med bedömningen av asylfrågan, även om det är ett sätt att hantera frågan. Det är självklart att en människa som har kommit till Sverige av asylskäl får stanna, men det har egentligen ingenting att göra med själva lagstiftningen och rätten för en person att förenas med sin älskade här i Sverige. Men båda grunderna kan alltså gälla i ett och samma fall - det är jag också övertygad om. Jag skall ta upp något av det Ragnhild Pohanka sade. Vilket ansvar har vi som råkar ha träffat varandra, tycker om varandra och skulle vilja leva tillsammans? Vilket ansvar har jag själv som svensk för att klara ut vilka regler som gäller om jag träffar en utländsk kvinna? Jag bör ta reda på om hon bara kan följa med mig hem eller om det möjligen finns några regler. I många fall skulle man säkert ha undvikit problem om man hade gjort det. När mannen eller kvinnan i fråga har följt med till Sverige har man fått veta att man enligt lagen skulle ha gjort ansökan från hemlandet. Då kanske man inte vill åka hem eller åberopar att man av andra skäl inte kan göra det. Då sitter man där, och tiden går, månader och kanske år. Om man hade gjort rätt från början kanske man hade klarat sig bättre. Precis som när man skall köra bil på vägarna, finns det här ett regelsystem. Man har skyldighet att sätta sig in i den rådande lagstiftningen för att i möjligaste mån kunna leva upp till den. Därmed gör man livet enklare både för sig själv och för andra. Det är ett viktigt påpekande i sammanhanget. Ragnhild Pohanka sade att vi inte lever upp till våra internationella åtaganden. Jag har tidigare svarat att vi gör det, så i den frågan har vi olika uppfattning. Jag tycker att Sverige i alla avseenden är mer noggrant än de flesta länder när det gäller att leva upp till internationella åtaganden. Det skall vi vara. Vi har drivit många frågor internationellt, fått gehör för en hel del och förbättrat många konventioner. Det är självklart att vi också i andra änden skall vara bra på att leva upp till våra åtaganden. Det ställdes en fråga varför det görs en uppdelning i grupper. Jag är inte säker på att jag kan reda ut just det. I det ena fallet gäller det problematiken när det uppstår tycke under asylprövningstiden och i det andra fallet när någon redan har fått besked om avvisning. Då har man i princip inte rätt att vistas i landet, och vid det tillfället kommer man att åberopa det skälet att man har träffat en man eller en kvinna. Det är två skilda synsätt, och tillämpningen kan bli olika. Oavsett om det är det ena eller det andra i framtiden, måste vi se över det och skapa förutsättningar för att undvika att människor hamnar i trassel. Jag vågar inte ge ett tydligt svar på frågan varför det är så. Då kanske jag är ute och cyklar - vem vet? Ragnhild Pohanka sade också att människor med utländsk bakgrund i Sverige och svenskar inte behandlas lika i de här avseendena. Det skulle vara anmärkningsvärt om det var så. Jag antar att det är samma prövning som görs i båda fallen.

Fru talman! Det som invandrarministern sade sist är jag inte riktigt med på, men det får vi ta upp senare. Jag kan hålla med om att vi är mer noga än andra länder med att leva upp till internationella konventioner - vi är också ett land som borde vara föregångare. Men vi har t.ex. ratificerat barnkonventionen och varit med om att utforma ILO-konventionen 169 för urbefolkningar, och dem har vi inte levt upp till. Utlänningsnämnden säger ibland att man inte behöver ta hänsyn till barnkonventionen därför att den inte är transformerad till svensk lag. På den punkten håller jag alltså inte med invandrarministern. De människor man träffar utomlands är sällan flyktingar, med flyktingskäl, och de behöver inte vara ängsliga för att vara kvar i sitt land och söka uppehållstillstånd och sedan komma efter till Sverige. Jag tänker på de asylsökande man träffar i Sverige. Det händer att den som har flyktingskäl inte får stanna. Senast var det ett fall med en man från Bangladesh. Säkerhetspolisen var på väg att ta honom i Dacca, men svenska ambassaden var underrättad och hjälpte honom. Han är numera gömd. Ulla Hoffmann tog upp ett liknande fall, där det fanns tre barn, även om det inte var gemensamma barn. I ett samboförhållande eller ett äktenskap där det finns andra barn blir ju den nya partnern en verklig förälder, trots att det inte är den biologiska föräldern. Man skall ta hänsyn även till de barnen. När det gäller diskrimineringen är det naturligtvis i första hand de mänskliga rättigheterna som är viktiga; man får inte diskriminera någon människa. Men det är ännu allvarligare när det handlar om att också svenska medborgare diskrimineras, som inte får leva ihop med dem som de har valt. Man har ju flera rättigheter som svensk medborgare. Vi måste också betänka att det oftast gäller unga människor. Svenska ungdomar är kanske inte vana vid att det finns restriktioner när det gäller att välja partner eller maka/make. Det gör det ännu svårare. Det gäller alltså inte människor med stor livserfarenhet, utan för det mesta mycket unga människor. Därför borde man vara ännu mera generös i dessa fall. Vi väntar, som sagt var, på propositionen.
Fru talman! Jag skulle vilja fortsätta att ta upp de saker som vi har diskuterat. Leif Blomberg säger att man har skyldighet att sätta sig in i reglerna innan man kommer till ett land. Men om man befinner sig i en krigssituation eller om man måste fly för sitt liv tar man inte fram en lagbok och läser den, utan man sticker. När man har flytt till ett land kan det hända att man blir kär i någon - att det säger klick, som det gjorde en gång i tiden för kungen och drottningen. Då måste man ha möjlighet att stanna. Det är där de hårdnande asylreglerna, tillämpningen och praxis kommer in. Det är detta som gör att man i dag skickar tillbaka män och även fäder till de barn som har hunnit födas under tiden eller som finns i mammans mage. Det som sades om familjeåterförening stämmer alltså inte riktigt. Jag har inte fått svar på alla mina frågor. En fråga sammanfaller med det som även Ragnhild Pohanka tog upp, om att svenska kvinnor fritt skall få välja make även från t.ex. Marocko, Tunisien och Algeriet. Allt sådant här skulle kunna undvikas om Leif Blomberg bara såg till att kräva eller göra en granskning ur könsperspektiv vad gäller handläggningen av
Fru talman! Jag gjorde mig skyldig till ett fel tidigare, när jag sade att det var ett enhälligt betänkande. Det var så gott som enhälligt, men Ny demokrati hade en reservation därför att man ansåg att detta skulle kunna förhala ärendena. Det är klart att vi alla är måna om att ärendehandläggningen skall ske så snabbt som möjligt. Det är också den allmänna trenden för närvarande. Jag skall i övrigt inte gå in i detalj på denna fråga. Jag tycker att det är viktigt att den äntligen får sin lösning. Jag vill verkligen understryka att vi lever upp till våra internationella åtaganden. Samtidigt är ingenting så bra när det gäller hanterandet av vår lagstiftning att det inte kan göras bättre. Det är det som vi nu har ambitionen att göra tillsammans. Jag vill också gärna säga att vi i utskottet har tagit mycket stort intryck av det som har hänt i vårt land. Det har väckts många motioner i frågan, och de har behandlats som vanligt och för det mesta avslagits. Men det som har framförts i dem har etsat sig allt djupare i oss. Utskottet hade förra året en stor offentlig hearing, och vi har haft flera interna diskussioner. Vi har också verkligen lyssnat på de människor som det handlar om. Det gläder mig att invandrarministern säger just att vi skall vara mänskliga, att vi skall känna empati när vi hanterar lagen. Vi skall inte bara följa bokstaven, utan lagens mening. Jag ser fram emot att vi skall kunna göra det på ett ännu bättre sätt.
Fru talman! Ragnhild Pohanka tog upp barnkonventionen. Jag måste kommentera detta också. Många påstår att vi bryter mot barnkonventionen. Men jag vill understryka att vi är måna om att vi skall följa svensk lag. Svensk lag har av riksdagen ställts emot barnkonventionen och riksdagen har sagt att vår lagstiftning uppfyller andan och meningen i barnkonventionen. Även om barnkonventionen inte är lag i Sverige, är ändå den lagstiftning vi styrs av i de här ärendena jämförd med den. När eventuella korrigeringar har gjorts skall vi kunna uppfylla villkoren. De skall finnas där. Då pratar vi om att svensk lag uppfyller barnkonventionens krav på oss och så tillämpar vi den. Här sägs gång efter annan att vi inte tillämpar barnkonventionen. Det jag är intresserad av att veta är i så fall i vilka konkreta fall vi och våra myndigheter inte följer barnkonventionens anda och mening i den lagstiftning vi har. Jag vet att Johan Fischerström och andra i utredningen säger att vi inte har upphöjt barnkonventionen till lag. Det är rätt. Men lagstiftningen är av den karaktären att den ändå uppfyller barnkonventionen, men via svensk lag. Det är mycket viktigt. Nu har vi överlämnat frågan till den flyktingpolitiska kommittén att med förtur granska just huruvida tillämpningen av vår lagstiftning är i överensstämmelse med vårt åtagande enligt barnkonventionen. Vi är måna om och tycker att det är viktigt att vi följer detta och svarar mot barnkonventionens grunder i den lagstiftning som vi har. I den mån vi inte gör det, får man ändra praxis eller korrigera lagstiftningen. Det är mycket viktigt. Jag har ingen annan uppfattning än ni. Men när man ständigt påstår att vi bryter mot barnkonventionen, tycker jag att det är viktigt att man också visar på vilket sätt vi bryter mot den. I annat fall vet vi inte vad vi pratar om. Till Ragnhild Pohanka vill jag igen säga att den som har flyktingskäl får stanna i Sverige. Så är det. Det är mycket viktigt att vi har det klart för oss. Vi skall inte blanda ihop flyktingskäl och asylprövning med att få återförenas eller förenas med den man älskar. Det är två skilda saker. Det tredje som Ragnhild Pohanka tog upp var att man bör få leva med den man har valt. Det får man. Man får leva med den man har valt. Myndigheterna lägger sig inte i om man är förälskad i en marockan, om han råkar vara norrman eller vem det än är som man blir kär i. Det är mycket viktigt att det är så också. Myndigheternas uppgift är inte att tala om vem man skall älska eller inte. Det enda som gäller är att det görs en noggrann prövning av om det är ett seriöst förhållande eller om man vill utnyttja detta i syfte att försöka låta en annan person komma till Sverige för att hitta ett bättre liv. Det finns oändliga exempel på kvinnor som i olika avseenden ringer till myndigheter och även till departementet och säger: Kan ni inte skicka ut den där karlsloken? Nu har han stuckit, efter två år, när han är säker på att få stanna kvar. Nu dög jag inte längre. Det är också sådana här saker man måste få in för att få en bild av helheten. Jag tycker att det är viktigt. Det är också mot den bakgrunden vi har uppskjuten invandrarprövning när det gäller korta förhållanden. Det där blixtnedslaget eller klicket som Ulla Hoffmann pratade om, när det bara smäller till, kan man fråga om det är så seriöst. Det kan väl smälla till och vara rätt så behagligt under en kortare period, och sedan är det inte så mycket att ha längre. Det vet man inte. Det prövas först under en längre period. Skall man då till personen som förorsakade klicket säga: Du får leva och bo i Sverige. Efter en månad går klicket över. Är det rimligt? Det kan man diskutera. Jag tycker inte det. Det är därför jag säger att vi måste ha grundregeln kvar i vår lagstiftning. Därför menar jag också att man även som svensk måste ha klart för sig vad lagen säger i de här avseendena. Vi måste självfallet vara tydligare i vår information. Men det handlar också om asylreglerna. Om vi är tydligare med att tala om på vilka grunder man får stanna i Sverige, ger det också människor en bättre förutsättning att bedöma, även i svåra situationer i livet, om det är meningsfullt att åka till Sverige eller någon annanstans för att få stanna. Det är också viktigt. Det är skälet till att vi i de kommittéer som vi har tillsatt också skall tydliggöra vår politik för att göra det lättare både hemma och utanför vårt land att ta reda på vad lagen säger och vilka regler det är som gäller här i Sverige. Gullan Lindblad kan jag bara hålla med. Det är inte mycket mer att säga om det. Inget är så bra att det inte går att göra bättre. Det är klart att det är så.

Fru talman! Jag skulle vilja göra en kommentar rörande de här kvinnorna som ringer till Leif Blomberg och säger: Kan ni inte skicka ut karlsloken? Jag önskar att det i så fall kunde gälla alla kvinnor. Vid vissa tillfällen har jag faktiskt önskat att det hade funnits en myndighet som jag som kvinna kunnat ringa till och säga: Släng ut honom! Det skulle vara oberoende av vilken nation han tillhör. Det finns ingen som är som vi svenskar. Vi går våra myndigheter till mötes på ett sätt som är helt otroligt när det gäller tilltro och lit. Så gör även Leif Jag har ingen anledning att inte tro på Leif Blomberg när han säger att svenska invandrarmyndigheter inte gör några övergrepp, alltså inte gör fel. Men jag skulle vilja skicka med ett par saker. Det ena är att Återföreningen har svarat på Kulturdepartementets promemoria. Läs den noggrant och ta de här kvinnorna på allvar! Jag har förstått i dag att Leif Blomberg faktiskt gör det. Men läs den, den har många intressanta saker att komma med! Jag skulle också vilja skicka med en ödmjuk fråga: Hur skall vi lösa de nuvarande fallens situation, kommer den här propositionen att lösa framtidens fall eller kommer den också att ta hänsyn till de kvinnor som beskriver sin situation i Återföreningens yttrande?
Fru talman! Invandrarministern! Jag skall ta några exempel på när vi inte lever upp till barnkonventionen. Jag har inte diskuterat vad som står i lag. Det är en sak. Jo, en sak står faktiskt i lagen också. Det är att man tar barn i förvar. Enligt barnkonventionen skall man inte kunna göra det. Antalet fall har visserligen minskat till hälften, trots det tar vi fortfarande en hel del barn i förvar. Vi sänder också ut barn om föräldrarna inte har tillräckliga flyktingskäl. Vi har också skickat ut en familj med flera barn därför att en pojke hade snattat för 98 kr, eller vad det var. Då tycker jag inte att vi lever upp till barnkonventionen. Avslagen från Utlänningsnämnden innehåller ofta sådana fall. Jag har sett åtminstone tre exempel - det måste betyda att det finns många fler - där Utlänningsnämnden säger att man inte tar hänsyn till barnkonventionen förrän den har transformerats till svensk lag. Vi låter inte alla människor som har flyktingskäl stanna. I så fall skulle inte så pass många gripas på flygplatser och vid återkomsten försvinna och gömmas. Jag tror att det finns en uppriktig ambition att göra det. Men vi gör det alltså inte. Jag har därför skrivit en motion om uppföljning av utvisade flyktingar. Under prövningen borde vi inte sända tillbaka de människor det här gäller. Jag tänker i första hand på dem som är här och söker asyl. Man sänder ut dem för att de skall söka från sitt hemland. Det tror jag är en av de viktigaste sakerna som bör ses över i det här fallet. Jag tänkte beskriva litet av den skräck som man känner som kvinna när man är utvisad och skall föda ett barn. Man kan till och med vara gift med en svensk medborgare eller med någon som har permanent uppehållstillstånd. Kvinnan får föda barnet på lasarettet, men hela tiden finns risken för att hon skall hämtas och skickas ut. Det här gäller sådana som är gifta med varandra och vars barn föds i Sverige under en skräck att mamman tas på BB och skickas ut. Det är inte att följa barnkonventionen heller. Det gäller ju det lilla barnet också.

Fru talman! Till Ulla Hoffmann kan jag säga att jag inte sade att myndigheterna aldrig gör fel. Det kan man inte veta. Man kan notera att det görs fel i alla sammanhang. Det görs på sjukhus, i alla avseenden, och även på verkstaden, den miljö som jag kommer ifrån, körde vi varg många gånger. När det ger fel som gäller människor är det mycket allvarligt. Trots att det är allvarligt och man har stora försiktighetsåtgärder, sker det ändå av misstag felbedömningar. Det har säkert skett också inom det här politikområdet. Det vore egendomligt om det inte skedde. Men det påstås ofta att det sker i stor utsträckning och i stor omfattning. Det vill jag tillbakavisa. Jag anser inte att man i mycket hög utsträckning avvisar människor till tortyr, fortsatt förföljelse och sådana saker. Visst kan det hända att man i enstaka fall har gjort en felbedömning eller att man inte har haft ett tillräckligt underlag för att kunna göra en korrekt bedömning - eller vad som nu kan inträffa i sådana här situationer. Det är väldigt svårt att veta. Jag tror att det är viktigt att vi inte tror att vi är ofelbara etc., för det är vi naturligtvis inte. Det är viktigt att vi säkerställer att kvaliteten på våra bedömningar blir så bra som möjligt. När det gäller "återföreningsfallen" och framtiden kontra tiden bakåt är det i första hand en framtidsfråga att så att säga räta ut detta. Vi har funderat på detta och frågat oss: Går det att på något sätt medverka till att man vid ändring av lagstiftningen också löser en del av de frågor som nu finns och att det görs ganska snabbt? Det tittar vi på. Går det att göra det skall vi försöka åstadkomma en regel så att detta tas bort, så att man om det här hänt när lagen trädde i kraft skulle ha fått stanna. I de fallen skulle man ha försökt åstadkomma något. Jag kan inte lova det, men vi har i varje fall ambitionen att se om det på något sätt går att åstadkomma detta. Ragnhild Pohanka säger: Du tar inte upp vad som står i lagen, utan du tar upp vad som står i konventionen. Men jag pratar om lagen. Det är lagen som gäller här i Sverige. Den är anpassad och korrigerad. Enligt riksdagen uppfyller vi med vår lagstiftning barnkonventionens villkor och dess krav på oss. Då måste man titta på lagen och fråga sig: Följer vi den, eller följer vi den inte? Är det så att vi inte, som du säger, följer barnkonventionen och vår lag inte är anpassad till den, då är det en sak för den här församlingen att säga att t.ex. Miljöpartiet - om man nu så önskar - vill ha en bättre anpassning när det gäller barnkonventionen och den svenska lagen. Då finns det förutsättningar att motionera om det och peka på vad man tycker. Man får säga: Det här tycker vi. Sedan får vi ha en diskussion. Men sedan har man kanske gjort detta och ändå inte fått som man velat. Och då fortsätter ni att påstå att vi bryter mot konventionen. Det är heller inte riktigt. Lagstiftaren, riksdagen, har i alla fall i demokratisk ordning fattat beslut. Jag vet inte om det kan åberopas på det här sättet. Det sägs också att folk skickas tillbaka till tortyr osv. Jag noterar dock att vi är ganska ense om inriktningen beträffande vad vi vill åstadkomma och hoppas att vi skall kunna åstadkomma vad vi alla avser.

Fru talman! Ingrid Näslund har frågat biståndsministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att stödja Norges regering i dess strävan att Koigi Wa Wamwere behandlas efter FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Fallet Wa Wamwere har under flera år utgjort en återkommande fråga i kontakterna mellan vår ambassad i Nairobi och företrädare för den kenyanska regeringen. Vi har från svensk sida tillsammans med en rad andra västländer aktivt deltagit i bevakningen av den aktuella rättegången mot Wa Wamwere. Rättegången, som inleddes i april 1994, har väckt stor uppmärksamhet inte bara i Kenya utan också internationellt. Redan i slutet av april fanns en norsk advokat på plats. Ytterligare två norska advokater har liksom representanter för det brittiska advokatsamfundet under kortare perioder följt rättegången. Det är min förhoppning att de utländska observatörernas närvaro skall kunna bidra till att Koigi Wa Wamwere och de medanklagade skall ges en korrekt rättegång. Det är också min förhoppning att denna utländska närvaro skall bidra till att processen snart förs till sitt slut. Jag förutser att Sverige och andra EU-länder fortsatt kommer att bevaka rättegången så länge den pågår. Ingrid Näslund har också frågat vilka konsekvenser den växande korruptionen och brotten mot de mänskliga fri och rättigheterna kommer att få för det svenska biståndsprogrammet till Kenya. Allt svenskt biståndssamarbete syftar till att stödja mottagarländernas demokratiska utveckling. Det är också en grundregel att biståndsmedel skall användas effektivt och nå dem de syftar till att nå. Brott mot mänskliga rättigheter och utbredd korruption som snedvrider effekterna av vårt bistånd kan därför få konsekvenser för biståndet. Så har det varit i Kenya, och så har det varit i andra biståndsmottagarländer. Samtidigt måste vi ha målet i sikte: att på sikt åstadkomma demokratiska förändringar och en effektiv användning av landets - inte bara biståndsgivarnas - resurser. Det kenyanska samhället har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Särskilt märkbara har förändringarna varit på det ekonomiska området. Samtidigt som Kenya genom en rad ekonomiska reformer lyckats återerövra förtroendet hos Bretton Woods-institutionerna har en rad avslöjanden visat på en alltmer tilltagande korruption i landet. Detta är mycket allvarligt. Men det är också så att just kravet på öppenhet och transparens lett till att korruptionen blivit synlig och åtkomlig för ingripanden. En tendens mot ökad politisk frihet kännetecknade perioden från flerpartisystemets införande i slutet av Därefter har det politiska klimatet hårdnat. Företrädare för oppositionen har liksom andra demokratiaktivister trakasserats, och fackliga organisationer har motarbetats. Pressen i Kenya är emellertid alltjämt relativt öppen och oberoende, även om ingripanden mot flera dagstidningar och oppositionella tidskrifter har förekommit det senaste året. Regeringen har hittills knappast visat någon verklig vilja att få till stånd en seriös dialog med den samlade oppositionen i Kenya. Den kenyanska regeringen har heller inte lyckats komma till rätta med de etniska konflikter i landet som med jämna mellanrum blossar upp. Dessa förhållanden, inklusive den växande korruptionen, motiverar självfallet att vi från svensk sida noggrant löpande prövar hur det svenska biståndet används. SIDA:s program, som i huvudsak syftar till fattigdomsbekämpning på landsbygden, genomförs för närvarande på ett tillfredsställande sätt. Kontrollen och revisionsåtgärder har under senare år förstärkts. Inriktningen på demokrati och mänskliga rättigheter betonas alltmer. Mycket svenskt bistånd kanaliseras också till Kenya genom enskilda organisationer. Denna biståndsform anses effektiv och mindre utsatt för korruption. I början av 90-talet reducerade flertalet givare biståndsvolymen till Kenya. Betalningsbalansstöd frystes och projektstödet sänktes. Detta gav eftertryck åt de krav som Sverige och andra givare ställde på den kenyanska regeringen. Det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder mot korruptionen om förtroendet bland givarna skall återställas. Vissa åtgärder har redovisats, men vi avvaktar ett fullföljande av dem från kenyansk sida. Utvecklingen i Kenya har en direkt betydelse för den politiska stabiliteten i regionen. Kenya behöver därför Sveriges och andra givares stöd, ekonomiskt och politiskt. Svenskt stöd till olika insatser på området för mänskliga rättigheter utgör härvidlag ett mycket viktigt inslag. Vi måste från svensk sida verka för en fortsatt demokratisk utveckling i Kenya, för minskade sociala och ekonomiska klyftor i samhället och för en ökad tolerans mot oliktänkande.

Fru talman! Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Jag har tagit del av den med stort intresse. Jag har väl också en del frågetecken, och jag vill återkomma till en del saker i det här sammanhanget. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi följer ett så påtagligt fall som Koigi Wa Wamweres noga och att vi ställer det i relation till våra ansträngningar att främja mänskliga rättigheter, rättvisa och våra farhågor för att vissa etniska grupper förföljs i ett land. Därför har vi från kristdemokratisk sida ansett det viktigt att lyfta fram detta fall till debatt. Fallet har varit aktuellt ända sedan 1993, då Koigi Kuria Wamwere, och sin kusin, James Maigwa, och en annan person vid namn G. G. Njuguna Ngengi, en lokal politiker, fängslades. Anledningen till att de fängslades var ett påstående om att de hade varit inblandade i ett väpnat rån på en polisstation - som så ofta sker i länder där det råder ett styrelseskick som närmar sig eller är diktatoriskt. När människor fängslas, egentligen på grund av politiska motsättningar, blir det fråga om ett rent brottmål. Jag har försökt att noga sätta mig in i rättegångsförfarandet. Bl.a. har det närvarit norska advokater. Anledningen till att man från Norges sida har intresserat sig så mycket för fallet är att Wa Wamwere har varit politisk flykting under en tid innan han återvände till Kenya. Bl.a. var en norsk advokat i Kenya i september 1994 och följde rättegången under några dagar. Advokaten Tor Bøhler har lagt fram en rapport. Han säger i rapporten att rättegången inte på något sätt har kunnat sägas följa de internationella regler som finns. Först och främst har man vägrat att ta upp det alibi som Wa Wamwere säger sig ha för natten för det aktuella väpnade rånet. Han befann sig då på 20 mils avstånd från stället. Man har inte ens undersökt det alibit. När Wa Wamwere har påtalat att rättegången har varit politisk har han fått veta att sådana saker får han inte ta upp. Jag kan inte gå in i alla detaljer som gäller fallet. Men jag menar att detta verkligen är ett profilfall. Vi kan inte bara avvakta vad som sker med rättegången. Visserligen finns det flera utländska bevakare, men ingen av dem har på något sätt lyckats att komma till rätta med vad som sker i och utanför rättssalen. Vi vet att kenyaner som har kommit för att bevaka rättegången har blivit häktade. De har så småningom släppts. Vi vet också att en brittisk advokat blev gripen på flygplatsen, men släpptes sedan. Om rättegången skulle fortsätta och komma till ett olyckligt slut, då har världen visat diktatorn i Kenya, Moi, att Kenya kan komma undan med en sådan politisk rättegång under förespegling att den rör sig om en vanlig brottmålsrättegång. Därför menar jag att det nu är viktigt att protestera på det absolut starkaste sätt som det går. Jag vet att det har funnits representanter från olika ambassader. Det finns en grupp från ambassadernas sida som också följer rättegången. Där har funnits representanter från Nairobi, Australien, Kanada, Tyskland och det norska konsulatet. Av svaret framgår det också att man försöker verka från den svenska ambassadens sida. Jag talade senast i dag med en norsk kvinnlig advokat och som också har varit i Kenya för att följa rättegången under några dagar. Hon menar att alla inblandade har klart för sig att rättegången är ett skådespel. Hon efterlyser ett ingripande från ett högre diplomatiskt plan. Det skall sättas en press på biståndspengar. Jag undrar hur Lena Hjelm-Wallén ser på frågan att agera mer aktivt och att sätta press på biståndspengar. Ibland är det bara pengar som talar, när man har att göra med människor som inte tar hänsyn till de regler vi vill följa i fråga om mänskliga rättigheter och internationell rätt.
Fru talman! Utrikesministern! Biståndssamarbetet med Kenya präglas av många problem, varav den växande korruptionen är ett sådant. Jag vill särskilt ta upp den del av Ingrid Näslunds interpellation som berör brotten mot mänskliga rättigheter. Absolut grundläggande för det svenska biståndsarbetet skall vara att mottagarlandets politiska system karakteriseras av respekt för de mänskliga rättigheterna och för de fundamentala friheterna, dvs. respekt för medborgerliga fri och rättigheter med det demokratiska flerpartisystemets yttranderätt och rätt till fri åsiktsbildning och fria val, liksom även ekonomiska rättigheter i centrum. Sverige har därför ett direkt ansvar att systematiskt bidra till främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter i Kenya. I budgetpropositionen står det också att de mänskliga rättigheterna skall främjas och att insatser skall göras för att stärka en demokratisk utveckling. Utrikesministern har alldeles nyss också betonat detta. Det är positivt. Men sedan valen genomfördes 1992 har den påbörjade demokratiprocessen avstannat. Regeringens brist på respekt för mänskliga rättigheter är uppenbar. Det visar bl.a. Ingrid Näslunds inlägg här. Medborgarna har inte något lagligt skydd i konstitutionen för sina rättigheter. En debatt om en ny konstitution pågår i landet. Kenya har faktiskt undertecknat bl.a. FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och också konventionen om civila och politiska rättigheter. Och därför skulle jag också vilja fråga vad utrikesministern avser att göra för att Kenya skall leva upp till dessa åtaganden. Hur kommer Sverige att agera för att en ny demokratisk konstitution där mänskliga rättigheter respekteras fullt ut blir en verklighet i Kenya? Rättsstaten är central. En fungerande rättsordning är absolut nödvändig för att medborgarna skall få sina rättigheter skyddade och för att en marknadsekonomi skall fungera. Sker ingen förbättring mot demokrati i Kenya är risken stor att landet även i framtiden kommer att räknas som ett bland de 20 fattigaste länderna i världen.

När man belyser några fall hoppas jag att det också skall ha god effekt på de många andra som vi dess värre aldrig ser. Vad kan vi då göra i ett sådant här läge genom våra kontakter med Kenyas regering och myndigheter? Kenya har ju, som de flesta andra länder, skrivit under en mängd internationella konventioner och deklarationer om de mänskliga rättigheterna. Med detta som grund bör det föras en dialog med landet. Det spelar ingen roll om man är biståndsmottagare eller biståndsgivare. Vi är alla i samma situation. Vi måste leva upp till det vi faktiskt har undertecknat. Det är den första punkten jag vill betona. Den andra är naturligtvis att vi i vårt bistånd måste göra klart att detta faktum gör att vi i Sverige anser att vi har särskilda skäl att föra den här debatten med den kenyanska regeringen. I vårt bistånd skall vi också betona frågor som har med mänskliga rättigheter och demokrati att göra. Mycket av biståndet till Kenya är inriktat på att stärka dem som verkar för demokrati. Under min tid som biståndsminister hade jag ett par gånger tillfälle att föra den här debatten just med president Moi. Jag utgår ifrån att vi skall fortsätta att göra det även nu. Vi har ju nya exempel nu som vi behöver ta upp. I det mer konkreta fallet är det mycket viktigt att den här rättegången fungerar som en rättegång skall göra. Den internationella uppmärksamheten skall göra att det inte är möjligt att begå justitiemord här. Ingrid Näslund nämnde de länder som nära följer detta. Det är sant att Norge går i första ledet här med sin särskilda anknytning till Wa Wamwere. Men även Sverige har haft representanter närvarande vid rättegången, och vi kommer att fortsätta att följa den. Jag tror att det är genom dialog, genom stöd till demokratikrafterna i ett land och genom att man i enskilda fall direkt går in och följer rättegångar eller följer fallet på olika sätt som vi kan göra något. Det är vad vi generellt skall göra. Det är också så vi får hantera fallet med Wa Wamwere i Kenya.
Fru talman! Jag tycker ändå att det blir litet tunt och vagt när Lena Hjelm-Wallén svarar på hur man skall förfara i det här speciella fallet. Det räcker inte att hänvisa till de kontakter som Lena Hjelm-Wallén hade med president Moi under den förra socialdemokratiska regeringen när Lena Hjelm-Wallén var biståndsminister. Nu måste vi ta nya kontakter. Då är det ju bra om utrikesministern redan har haft kontakt med president Moi och har vissa öppna kanaler. Jag tror att det skulle kunna vara kraftfullt om en direktkontakt mellan utrikesminister Lena Hjelm Wallén och president Moi etablerades i det här läget. Jag vet inte om det kan vara möjligt att göra så här i ett personligt fall. Jag vet att Lena Hjelm-Wallén och jag delar den människosynen att varje enskild människa är oerhört mycket värd. Det är just den synen på människan som ligger till grund för att mänskliga rättigheter skall kunna betyda något också i länderna. De skall inte bara betyda något på det personliga planet. Men ibland måste vi gå ner till den enskilda människan och föra fram ett enskilt fall och tala om hur oerhört viktigt det är att den här människan får sina mänskliga rättigheter, inte bara därför att han varit parlamentariker, utan först och främst därför att det är en människa. Vi tycker att det är så viktigt att vi vill ställa detta i relation till det bistånd som vi ger till Kenya. Vi har sagt att vi sätter de mänskliga rättigheterna i centrum när vi ger vårt bistånd. Jag tror att det är dags att göra så. När jag talade med den kvinnliga advokaten i dag sade hon också att hon upplevde att det inte längre räcker att hålla sig på den diplomatiska nivå som man hittills använt, även om Norge har visat ett mycket stort intresse. Hon menade att rättsapparaten missbrukas för ett terrorisera enskilda människor. Alla har klart för sig att den här rättegången är en fars. Därför, menade hon, måste det nu komma protester från högre nivå för att president Moi skall lyssna. Han har själv ett mycket stort personligt intresse i den här rättegången. Därför tror jag att det skulle kunna betyda något med en aktiv insats. Jag undrar om Lena Hjelm Wallén är villig att göra en sådan aktiv personlig insats.
Fru talman! Även jag tog fasta på att utrikesministern, som jag förstod det, är beredd till en fortsatt dialog med president Moi. Jag hoppas att det sker inom en nära framtid. Risken är ju att övergreppen blir fler, att ingenting alls händer och att man får en uppfattning om att världen tolererar det som händer när ingen bryr sig om att protestera på ett mer kraftfullt sätt. Jag tycker också att de framtida biståndsinsatserna skall villkoras. Det är viktigt med en fortsatt närvaro i landet. Den skall vi inte avbryta. Det är viktigt med en fortsatt nära kontakt med de grupper i landet som arbetar för demokrati, med de oppositionsgrupper som finns, utan att stödja ett särskilt parti. Vi vet ju att det finns enskilda organisationer som verkar för de mänskliga rättigheterna. De finns även i Kenya. Det är viktigt att den dialogen fortsätter. Vårt demokratibistånd kan stärka den här dialogen. Om man inte vill rätta sig efter de mänskliga rättigheterna och snarast får till stånd en ny konstitution där de också garanteras, anser jag att vi måste markera på detta kanske mycket hårda men nödvändiga sätt.
Fru talman! Jag har själv studerat biståndet och de svenska biståndsinsatserna i Kenya. Jag vet vilken starkt fattigdomsinriktad profil de har. Det handlar om hälsoinsatser, miljö och markvård och vattenprogram. Jag har mött kenyanska kvinnor, och det är ju framför allt de som gynnas starkt av vårt bistånd. Man måste se vad det faktiskt är. Det är en sak att tala allmänt om biståndet till Kenya. För mina ögon ser jag biståndet till de kenyanska kvinnorna - hur mycket skall de lida för att vi skall använda biståndsnedskärning som metod att sända budskap till presidenten och regeringen i landet? Det är den fråga som jag skulle vilja ge tillbaka till både Ingrid Näslund och Man måste inse att det är nödvändigt att vara litet varlig med sätten att agera från en regering mot en annan. Vad jag menar att vi skall göra i stället är att ytterligare stärka den del i biståndet som har med mänskliga rättigheter att göra, demokratistödet, osv. Det finns bra grupper att stödja i Kenya, och där kan vi förmodligen göra mera.

Den personliga insatsen i alla de här delarna tar jag väldigt gärna på mig och skall se om jag kan nyttja diskussionen i parlamentet till att ytterligare göra insatser. Jag vill också lägga till att EU har uppmärksammat de här frågorna. EU-länderna har agerat tillsammans i förhållande till den kenyanska regeringen, just med fallet Wa Wamwere som bas.
Fru talman! Jag känner också till att EU har agerat i frågan, men jag skulle vilja be Lena Hjelm-Wallén att ytterligare trycka på, så att man den vägen agerar ännu kraftfullare. När det sedan kommer till frågan i vilken utsträckning bistånd kan ställas mot en sådan här rättegång, skulle jag vilja säga att detta är faktiskt ett pilotfall. Anledningen till att det verkligen finns chans att agera nu är att detta fall är känt i det internationella samhället. Det är mycket känt, och detta är naturligtvis president Moi mycket mycket medveten om. Vågar han låta rättegången gå vidare, och det är vad advokaterna som har följt fallet befarar, då följs en fällande dom för det väpnade rånet så att säga obligatoriskt av dödsstraff. När det väl har skett, kan vi naturligtvis säga att det här går vi absolut inte med på. Det är ett så flagrant ingrepp i de mänskliga rättigheterna och man har på ett så oerhört tydligt sätt struntat i internationell rätt, så nu kan vi inte längre .... osv. Men då har fyra människoliv gått förlorade. Därför menar jag att man måste agera innan. Här har vi ett sätt att göra tydligt vad vi menar med mänskliga rättigheter, att vi inte är villiga att offra fyra människors liv. Jag menar att detta måste framföras oerhört kraftfullt på absolut högsta nivå, till president Moi. Vi kan inte med gott samvete åse att denna rättegång får ett så olyckligt slut som advokatsamfund ute i världen faktiskt befarar. Därför förväntar jag mig ett kraftfullt agerande direkt från utrikesminister Lena Hjelm-Wallén i det här fallet. Jag tycker att det är så oerhört viktigt att vi på ett praktiskt sätt visar vad vi menar med att mänskliga rättigheter skall värnas. Vi kan inte låta enskilda människor offras på en diktators altare för att denne skall hävda sig själv. Det kan vi inte tillåta. Praktiskt bistånd på den absolut lägsta nivån, där det har störst effekt, har jag själv varit med om att ge. Jag vet att det betyder oerhört mycket. Men om president Moi klarar sig undan i det här fallet, då kommer de fattiga kvinnorna i hans land att få lida oerhört mycket, det är jag övertygad om.
Fru talman! Jag vill bara slutföra diskussionen med att säga att vi är väldigt överens i upprördheten över brotten mot mänskliga rättigheter i Kenya och också i kravet på att rättegången skall fungera på ett för rättegångar normalt sätt. Det är därför vi har deltagit i aktionen med internationella observatörer. Allt det jag har sagt skall tolkas på det viset att vi tar det här på största allvar. Jag lovar att jag skall se vad vi ytterligare kan göra.

Fru talman! Sigge Godin har frågat varför regeringen inte är beredd att låta arbetslöshetsförsäkringen vara en socialförsäkring som är obligatorisk och som bygger på inkomsttrygghet. Han har också frågat om regeringen avser att införa frivilliga försäkringslösningar i andra socialförsäkringssystem. Regeringen har ingen avsikt att ändra i den grundläggande karaktären i de nuvarande socialförsäkringarna. Arbetslöshetsförsäkringen är emellertid inte någon socialförsäkring och bör inte heller vara det. I stället är ersättningen från försäkringen ett stöd i en omställningssituation, en omställning som kan innebära väsentliga förändringar för den enskilde. Det var detta solidariska stöd som var motivet för medlemmarna i den fackliga organisationen att starta och driva arbetslöshetskassorna. Det har i sin tur inneburit att mycket bestämda regler satts upp för möjligheten att erhålla ersättning. Försäkringen ställer krav på att ta ett anvisat arbete, godta viss lönesänkning eller byta bostadsort. Detta aktiverande inslag i försäkringen är viktigt för att upprätthålla arbetslinjen och är därför en del av tillväxtpolitiken. Försäkringens förankring bland medlemmarna i de fackliga organisationerna är av stor betydelse. Det är framför allt två aspekter som bör framhållas. För det första gör konstruktionen med arbetslöshetsförsäkringen att parterna på arbetsmarknaden får ett gemensamt ansvar för att hålla arbetslösheten på en så låg nivå som möjligt. För det andra innebär konstruktionen att de fackliga organisationerna vid förhandlingar måste ta hänsyn till de arbetslösas intressen. En mycket stor och ökande andel av arbetskraften är försäkrad genom den frivilliga försäkringen. Regeringen avser att behålla modellen med den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, även om det saknar substans. Jag är litet förvånad över att interpellationen har bollats mellan statsministern, socialministern och arbetsmarknadsministern. Min förhoppning var givetvis att ett statsråd skulle svara i slutänden, och så blev det ju. Jag är litet överraskad också över att det tog nästan tre månader att besvara interpellationen, när svaret var så kort och motiven i det så dunkla. Jag hoppas att det kan rätta till sig. Fru talman! Låt mig redovisa vår syn på den sociala tryggheten i vårt land. Vi har ett antal socialförsäkringar som vi har byggt upp i stor enighet: sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Redan i början av 1900-talet, eller snarare i slutet av 1800-talet, krävde Folkpartiet att det skulle införas en arbetsskadeförsäkring som skulle betalas av arbetsgivarna. I stor enighet byggde vi upp den. I slutet av 1980-talet hade den försäkringen oerhört stora underskott. Skulle det ha fortgått på samma sätt, hade vi i slutet av 90-talet haft en brist på 100 miljarder kronor. Fyrpartiregeringen gjorde, som statsrådet vet, betydande förändringar i den här försäkringen. Det var mot Socialdemokraternas vilja. I dag accepteras detta, och vi betar av underskotten. Sjukförsäkringen ger ersättning till såväl kort som långtidssjuka. Den bygger på inkomsttrygghet, vilket vi liberaler och Socialdemokraterna har varit överens om till skillnad från de flesta partier i denna kammare. Man kan fråga sig om Socialdemokraterna står fast vid inkomstbortfallsprincipen när sjukersättningen är 75 %. Anser statsrådet att inkomstbortfallsprincipen fortfarande gäller när nivån är så låg som 75 %? Varför sänks inte a-kasseersättningen i konsekvens med detta? Borde inte ersättningsnivåerna vara lika höga? Jag vill också säga att Folkpartiet anser att 75 % ersättning är en för låg nivå. Med tiden har Socialdemokraterna accepterat att det skall finnas en självrisk, som i arbetslöshetsförsäkringen, och att egenavgift skall finnas. Folkpartiet anser också att det bör finnas mer av försäkringsmässighet i försäkringen. Varför tas självrisken då bort? Försäkringen går numera med 13 miljarder i överskott. Utan karensdag kommer sjukförsäkringen att gå med underskott, som vi vet. Så till arbetslöshetsförsäkringen: I svaret säger statsrådet att fackföreningarna i solidaritet med de arbetslösa startat a-kassan. Det är ju riktigt. Men var finns regeringens solidaritet med dem som står utanför? Socialdemokraterna har med instämmande av oss liberaler kritiserat USA:s brist på socialförsäkringar för hela sin befolkning. Tryggheten har bara gällt dem som har haft råd att teckna privata försäkringar. Nu vill ni gå i samma fotspår och göra försäkringen frivillig. De som tycker sig ha råd och som känner att de har ett riskfyllt arbete och riskerar att bli arbetslösa kan gå med. Man kan alltså välja att vara med eller inte, och vi tycker att det är fel. En tredjedel av dem på arbetsmarknaden står utanför a-kassan. Yrkesgrupper som inte riskerar arbetslöshet slipper att solidariskt vara med och betala till arbetslösheten. De som har låg lön och knappt om pengar avstår från a-kassa och medlemskap i facket. Vägen leder mot socialbidrag för dem. Vad är det för solidaritet man hävdar med den principen? I svaret säger statsrådet också att parterna fått ett gemensamt ansvar för att hålla arbetslösheten på låg nivå. Hur då? Vad är det i det avseendet för skillnad mellan en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och nuvarande a-kassa? Jag skulle vilja att statsrådet ger ett exempel på att fackliga förhandlare tagit hänsyn till arbetslösheten och sänkt sina lönekrav. Argumenten låter så, men i realiteten är det andra skäl som styr förhandlingsresultatet. I regeringen finns det, som vi vet, ett statsråd som brukar tala om "raka rör". Skall inte "raka rör" gälla också för a-kassan och egenavgiften därför betalas direkt till kassan och inte till sjukförsäkringen? Denna har ju redan 13 miljarder i plus. Avslutningsvis vill jag fråga vad som styr rätten till a-kassa. Är det intjänat arbetsvillkor och medlemsvillkor, eller vad är det som styr? Varför har inte de som är under 20 år rätt till a-kassa när de blir arbetslösa om de villkoren fortfarande gäller och är uppfyllda? Vad kommer att gälla i framtiden? Vilka grupper kommer att undantas och få särlösningar nästa gång?
Fru talman! Sigge Godin har redan på förtjänstfullt sätt argumenterat för idén om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Låt mig utöver det han har sagt bara tillägga några kommentarer kring principfrågan och ett par av de argument som arbetsmarknadsministern anför i sitt interpellationssvar. Jag vill först emellertid säga att arbetsmarknadsministern är värd allt beröm för att han trots allt tror så mycket på socialdemokratisk politik. Alltmedan hans arbetsmarknadspolitik ramlar samman inför våra ögon fortsätter han att argumentera för traditionellt socialdemokratiska lösningar - så ock när det gäller den egenartade idén att bara de som är fackligt anslutna eller ansluter sig till fackligt drivna kassor skall ha rätt till skydd vid arbetslöshet. Socialdemokratin brukar i den allmänna debatten göra en dygd, fru talman, av idén om den generella välfärdspolitiken. Men här krockar idén om den generella välfärdspolitiken plötsligt med ett intresse som för socialdemokratin är oändligt mycket viktigare än alla principer i världen, nämligen den egna makthegemonin. Genom arbetslöshetsförsäkringen är det uppenbarligen så, att man mot all rim och reson och mot alla andra principer man eljest brukar hävda säger sig att vaktslåendet kring de kollektiva fackliga organisationernas ställning tar över allt. Jag tycker ärligen och uppriktligen att detta är ett principbrott som t.o.m. Anders Sundström borde höra sig själv göra när han argumenterar för det. Det var det ena jag ville säga, fru talman. Det andra har att göra med de argument som anförs till stöd eller möjligen som försvar för att de fackliga organisationerna skall ha denna rätt. Sigge Godin har delvis kommenterat det. Arbetsmarknadsministern understryker i svaret till honom att det finns ett gemensamt ansvar för parterna för att hålla arbetslösheten på en låg nivå och för att vid förhandlingar ta hänsyn till de arbetslösas intressen. Detta, fru talman, skulle man möjligen kunna förstå om det var så att brott mot den principen skulle leda till några egentliga konsekvenser för dem som bryter mot den. Principen skulle fungera under förutsättning att det fanns ett substantiellt inslag av något slags individuell finansiering av försäkringen. Då skulle jag förstå Anders Sundström, och då skulle jag också hålla med om att det fanns ett incitament att sköta avtalsförhandlingarna på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt. Situationen är emellertid den, fru talman, att det inte spelar någon roll om man är ansvarslös. Ett av de problem vi har på den svenska arbetsmarknaden är ju att man kan förhandla sig till vilka avtal som helst utan att man behöver ta något som helst ansvar för konsekvenserna av det. Det har också lett till att vi har fått en arbetsmarknad där de fackliga organisationerna medvetet eller omedvetet har tagit större hänsyn till dem som finns på den än dem som finns utanför den. Samma konsekvenser får dessutom det återställande av arbetsrätten som den socialdemokratiska regeringen föreslog riksdagen att genomföra i höstas. Det är förvisso så att det åtminstone i teoretisk mening skyddar dem som finns inne men stänger dem som finns ute ännu kraftigare ute. Fru talman! Det går inte att argumentera för facklig hegemoni på arbetslöshetsområdet med utgångspunkt från några samhällsekonomiska eller andra effektivitetskrav. Det finns bara ett skäl att vidmakthålla den fackliga hegemonin, och det är att man nödvändigtvis vill sätta fackets rättigheter före den enskildes. Jag beklagar, fru talman, att Anders Sundström inte har tillräcklig resning för att ta den motsatta ståndpunkten.
Fru talman! Det är alltid intressant att bli betygsatt av Per Unckel. Det är sådant som ingår i hans talanger. Låt mig börja med att ta en diskussion om ansvaret. När jag lyssnade på Per Unckel fick jag nästan intrycket att det som bekymrade honom egentligen inte var fackföreningsrörelsens ansvar för sina arbetslösa medlemmar. Det som bekymrade honom var att så oerhört många människor i Sverige skulle gå samman i en fackförening och ta gemensamt ansvar både för löneutveckling, för hur det ser ut på arbetsplatsen och för hur det går för dem som blir arbetslösa. Han har naturligtvis lärt sig den gamla tekniken: anfall är bästa försvar. Vad Per Unckel egentligen säger är att han inte vill ha så mycket av gemensamt ansvarstagande. Han vill ha svaga fackföreningar där varje individ skall förhandla sig fram till egna lösningar. Han går t.o.m. så långt i den motion som han just har lagt fram att han skriver att kollektivavtalet skall ställas åt sidan och de individuella avtalen ta över. Det är detta Per Unckels diskussion handlar om. Jag vill gå tillbaks till den fråga som Sigge Godin hade. Han ställde i och för sig många frågor på slutet, men jag talar om den principiellt viktiga frågan. Jag vill börja i den SNS-rapport som diskuterades väldigt flitigt för någon vecka sedan. Den redovisade fyra gåtor med Sverige. Sverige hade bättre än något annat land lyckats att åstadkomma inkomstutjämning, hade lyckats bättre då det gällde förmögenhetsutjämning, hade lyckats bättre än de allra flesta länder att få folk i arbete och hade lyckats att nästan helt utradera fattigdomen. Det var de fyra gåtor som SNS-ekonomerna redovisade om Sverige. När man sätter sig ner och funderar över varför vi har de gåtorna, vad det är som skiljer Sverige som har åstadkommit de gåtorna, är en stor skillnad de starka folkrörelserna. Det är inte bara fackföreningsrörelsen utan också frikyrkorörelsen, idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen, dvs. de starka folkrörelserna. Fackföreningsrörelsen har i detta fall, när det gäller de fyra gåtorna, tagit ett oerhört stort ansvar för inkomstutjämningen, för förmögenhetsutjämningen, mot massarbetslösheten och för att ta bort fattigdomen. Där spelar dessa idéburna fackliga arbetslöshetskassor en oerhört viktig roll. Jag har ägnat så pass mycket tid av mitt liv åt detta att jag kan lova er att man på varje fackföreningsmöte när medlemmarna samlas diskuterar och frågar sig: Vad skall vi göra för att se till att våra medlemmar kommer tillbaks i ett jobb? Man ägnar oerhört mycket tid åt det, och man gör det också när man lägger upp avtalsrörelsen. Man tar ansvar för att försöka att åstadkomma en arbetsmarknad där alla får jobb. Det är därför som vi har nått den högsta sysselsättningen och den största inkomstutjämningen. Det är just därför att den starke bryr sig om den svage. Vi vill ha en sådan arbetslöshetsförsäkring. Den har fungerat bra. Den har gett Sverige utdelning i de fyra gåtorna, och det vill vi slå vakt om. Principen är att människor går samman för att värna om sig själva, sina arbetskamrater och de som står utanför jobben. Det är en fördelningspolitiskt viktig fråga, men det är också en tillväxtfråga. Genom denna koppling till fackföreningen finns ett mycket stort ansvar i lönerörelsen hos fackföreningsrörelsen att se till att lönerörelsen utvecklas på ett sådant sätt att alla medlemmar kommer in i jobb. Det belastar kassan. Det finns ett ekonomiskt incitament. Men det finns naturligtvis också i högsta grad ett medmänskligt argument för fackföreningsrörelsen att bekämpa arbetslösheten. Det leder till tillväxt, eftersom den blir en balanserad avvägning mellan fördelning och tillväxt när man förhandlar fram löneresultaten. Jag kan kanske tänka mig att Sigge Godin kan hålla med om det. Men om inte Per Unckel tror på att fackföreningsrörelsen är ansvarstagande kan han vid något av sina besök på Blasieholmen, som han väl gör någon gång då och då, lyssna på Svenska arbetsgivareföreningens förhandlare. De understryker att det finns ett väldigt stort ansvarstagande. Det är klart att det sammanhänger med ansvaret att bry sig om alla, inte bara de som finns inne i företagen, utan också alla de människor som står utanför. För oss socialdemokrater är det väldigt viktigt att vi behåller ett ansvar ute hos medlemmarna i fackföreningarnas erkända arbetslöshetskassor för att bekämpa arbetslösheten. Staten löser inte alla problem.
Fru talman! Man blir litet häpen, måste jag säga. Jag har en facklig tillhörighet sedan många år, som statsrådet kanske förstår, och jag vet hur det fungerar. Jag har dessutom jobbat i den här branschen. Statsrådet talar om de fyra gåtorna. Jag trodde att statsrådet hade några egna om inte gåtor så i alla fall några egna synpunkter utan att behöva låna dem utifrån. Visst är det bra med det som SNS talar om. Men kvar står att bygga vidare på den sociala tryggheten för alla i samhället, även de som är utstötta av fackliga organisationer, eller hur det nu kan vara. Självfallet har de fackliga organisationerna diskuterat tryggheten och arbetslösheten. Men det handlar väldigt mycket om att man ser en risk i att flera skall falla ut i arbetslöshet. Man har väldigt sällan någon förståelse för dem som står vid sidan av och de som inte tillhör facket av olika skäl. Det kan vi diskutera vid ett annat tillfälle. Folkpartiet tycker att de fackliga a-kassorna är bra, med vissa undantag. Vi tycker också att det är viktigt att man till det kan koppla en statlig a-kassa som kan ta emot dem som inte trivs där eller som av olika skäl måste stå utanför. Det kan vara småföretagare, de som saknar egen förankring, osv. Jag hävdar fortfarande att Folkpartiet menar att arbetslöshetsförsäkringen är en social försäkring och skall så vara, och vi skall se till att den gäller alla. Den skall vara försäkringsmässig och på sikt uppgå till 7,5 basbelopp. Men det skall också vara raka rör. Egenavgifterna skall gå till a-kassan. De skall inte gå till något annat. Man skall inte inbilla människor - för att det skall vara ett argument hos facken och i valrörelsen - att det är arbetsgivarna som betalar arbetslösheten och att vi själva inte bidrar. Var och en som nu finns på arbetsmarknaden betalar också egenavgifter fast det sker via en omväg. Jag skulle gärna vilja ha åtminstone något svar på några av mina frågor. Vad är det för skillnad på om man har a-kassa eller obligatorisk försäkring? Kan inte parterna i båda fallen ta ett ansvar? Om man uppfyller a-kassans villkor, har man då rätt till ersättning eller inte? Är det åldern som avgör - är man under 20 år har man inte rätt, är man 60 år har man rätt? Det är i alla fall rimligt att vi får någon rätsida på detta rent principiellt. Sedan till frågan om inkomstbortfallsprincipen. Socialdemokraterna och liberaler står på samma sida i den här frågan. Ytterst handlar det om följande: Är 75 % i ersättningsnivå att betrakta som att ni står kvar vid inkomstbortfallsprincipen, eller har ni lämnat den och därmed lämnat arbetslösa, sjukskrivna och socialliberalerna i sticket?
Fru talman! Det var intressant att höra Sigge Godins kommentarer om Per Unckel. Jag skall väldigt kort svara på Sigge Godins frågor. Först och främst gäller det inkomstbortfallsprincipen. Den står vi bakom fullt ut. Vi anser att med det förslag som regeringen nu lägger fram uppfyller vi det kravet när det gäller sjukförsäkringen. När det gäller egenavgifter i arbetslöshetsförsäkringen är det en felsyn att tro att det är den enskilde individen som påverkar storleken på arbetslösheten. Den avgörs väldigt mycket av några andra saker. Den sammantagna lönerörelsen, den politik som vi för i det här huset och även konjunkturen bestämmer arbetslöshetens storlek. Det är fel att tro att man genom egenavgifter i arbetslöshetsförsäkringen skulle kunna bekämpa arbetslösheten. Arbetslösheten bestäms huvudsakligen av hur lönerörelsen och hur politiken fungerar. Då är det att lägga ett för stort ansvar på de som drabbas av arbetslöshet att påstå att det är de skyldiga och att det är de som skall betala arbetslöshetsförsäkringen. Därför delar jag inte den uppfattningen. Det finns också en annan fara med detta. Arbetslöshet slår väldigt orättvist. Många drabbas aldrig under hela sitt liv av arbetslöshet, några drabbas rätt ofta. Om man lägger stora egenavgifter i ett sådant system finns risken att systemet så småningom vittrar sönder. Då står många utslagna människor utan en bra försäkring. Det är mitt svar på frågan. När det gäller a-kassan vill jag säga att jag tycker att vi bör finna ett system där det även finns en idéburen a-kassa som inte är knuten till fackföreningarna. Jag tycker däremot inte att vi skall ha en statlig akassa. Jag anser nämligen att det ligger ett mycket stort värde i att människor går samman och tillsammans engagerar sig för att bekämpa arbetslöshet. Jag tror att det vore olyckligt om de få som sitter i den här salen just nu var och en skulle ta ansvar för arbetslöshetsbekämpningen. Jag tror att det är viktigt att det är många hundratusentals, ja, miljoner, människor som på ett eller annat sätt direkt tar ansvar för att bekämpa arbetslösheten. Jag vill alltså ha kvar en föreningsanknuten a-kassa. När det gäller ungdomar under 20 år vill vi socialdemokrater använda de pengar vi har till förfogande för att erbjuda arbete eller utbildning. Vi tycker inte att vi skall erbjuda ungdomarna ett kontant arbetsmarknadsstöd. Jag känner det smärsamt att behöva lyssna på dem som nu ser som sin viktigaste uppgift att öka utbetalningen av passivt kontantstöd till ungdomarna. Jag vill hellre erbjuda ungdomarna arbete eller utbildning. Därför har den socialdemokratiska regeringen särbehandlat ungdomen i positiv mening. Just för ungdomen är det viktigt att vi får mer aktiva åtgärder. Därför har vi styrt över pengar från passivitet till aktivitet. Det är jag stolt över.
Fru talman! Självklart skall vi vidta åtgärder för att hjälpa ungdomarna så långt samhället förmår. Om de hamnar i arbetslöshet är det rimligt att de, när de har betalat sina avgifter och uppfyllt sina villkor, också skall ha samma rättigheter som den som är 20 1⁄2 år eller bara en dag äldre eller 50 år. Det är rimligt att det är så. Arbetsmarknadsministern tycker att man kanske kunde ha en idéburen a-kassa vid sidan av fackföreningarna. Det hade väl varit bättre att diskutera den frågan än att riva upp den allmänna obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen som ju är bra att ha. Arbetsmarknadsministern säger vidare att det är fel med egenavgifter. Varför är det fel att ha egenavgifter i a-kassan? Socialförsäkringsministern håvar ju in massor av egenavgifter - mycker mer än hon behöver - till sjukförsäkringen. Vari ligger skillnaden? Vad är det för skillnad på karensdagar i a-kassan och karensdagar i sjukförsäkringen? Det skulle vara intressant att få veta. Folkpartiet har accepterat den modell som socialdemokraterna införde i a-kassan för många år sedan, nämligen fem karensdagar. Jag tycker att Leif Blombergs raka inställning är utmärkt. Varför skall inte människor kunna se att sjukförsäkringen klarar sig på sina villkor och arbetslöshetsförsäkringen klarar sig på sina villkor? Och man skall veta att alla på arbetsmarknaden har en arbetslöshetsförsäkring som är riktig och som alla kan förstå. Avslutningsvis vill jag säga att arbetslöshetsförsäkringen är en social försäkring. Den skall vara en social försäkring. Det är en rättighet för alla på arbetsmarknaden. Det skall vara en försäkringsmässighet i den precis som i socialförsäkringarna. Det borde vi kunna vara överens om, liksom att inkomsttryggheten skall gälla också i fortsättningen. Jag kommer att hävda att socialdemokraterna har gjort avsteg från detta. Jag välkomnar er tillbaka till 80-procentsnivån.

Fru talman! Jag vill avslutningsvis göra några kommentarer. Anders Sundström lever på något sätt inte i den riktiga världen. Därför hamnar han i situationer där hans egna prognoser för arbetslösheten kommer att ligga kvar på fasansfulla 10 % efter ytterligare fyra år. Det beror på att Anders Sundström inte diskuterar verkligheten i den verkliga världen. Om arbetsmarknadsministern hade haft möjlighet att följa en diskussion om denna riktiga värld i riksdagens andrakammarsal i dag på förmiddagen, där arbetsmarknadsutskottet har haft en hearing om orsakerna till arbetslösheten, hade han sannolikt blivit visare. En av konklusionerna var nämligen att lönebildningen är en av huvudorsakerna till att arbetslösheten ligger på dagens höga nivå. Det ger inte direkt intryck av att vi historiskt sett har sett förhandlingsomgångar som har bäddat för låg arbetslöshet. Anders Sundström berättar att man på de fackliga mötena är bekymrad över människor som står utanför arbetsmarknaden. Tänk om man hade varit lika bekymrad över de människor som står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Då hade åtminstone de haft anledning att se framtiden an med större tillförsikt. Anders Sundström tror att jag är bekymrad över att människor sluter sig samman. Alls inte. Min poäng är att alla människor skall få vara med, inte bara de som väljer att gå med i de fackliga organisationerna för att därigenom få trygghet vid arbetslöshet. Anders Sundström refererar den SNS-rapport som presenterades häromveckan. Han glömde slutsatsen, nämligen att rapporten entydigt pekar mot en grundläggande omprövning av själva grunden för det välfärdsstatssystem som Anders Sundström hyllar.
Fru talman! De som lyssnade på Sigge Godin och Per Unckel kunde befriande nog höra ganska stora skillnader. Det känns skönt att konstatera. Sigge Godin ansluter sig ju fullt ut till ett system där man bryr sig om dem som far illa. Jag är kanske inte riktigt övertygad om att det som Per Unckel säger är riktigt, nämligen att verkligheten finns i andrakammarsalen i riksdagen. Det är kanske där Per Unckel definierar verkligheten. Jag tror att den finns på några andra ställen i Sveriges avlånga land. Sverige har ju nått långt när det gäller att ha folk i arbete. År 1990, innan den borgerliga regeringen tillsattes, var Sverige det land i världen som hade flest människor i arbete. Att vi nått så långt när det gäller inkomst och förmögenhetsutjämning sammanhänger i hög grad med de starka fackliga organisationerna. Lämna andrakammarsalen och åk ut i verkligheten, Per Unckel! Till Sigge Godin vill jag säga att jag har för avsikt att tillsätta en utredning om a-kassorna för att fylla upp den lucka som jag tycker finns. Även om det är så att man inte, som Per Unckel säger - och det vet han naturligtvis - behöver gå med i en fackförening för att tillhöra en erkänd arbetslöshetskassa, finns det ändå en koppling mellan fackföreningen och den erkända arbetslöshetskassan. Jag tycker att vi skall försöka hitta andra lösningar för dem som känner detta motbjudande. Jag tycker att vi skall ställa krav på alla dem som vill tillhöra en erkänd arbetslöshetskassa: Du skall på ett eller annat sätt skall engagera dig för att bekämpa arbetslösheten. Det skall du inte överlåta på Sigge Godin, Anders Sundström och Per Unckel, utan det krävs ditt aktiva deltagande på något sätt i en idéburen organisation. Sedan till sjukförsäkringen och egenavgifterna. Jag tror på ett starkare samband när det gäller sjukförsäkringen. Det är lättare att få alla att ställa upp på att betala avgifter för pension och sjukförsäkring. Men det är svårare med arbetslösheten, för den slår så orättvist. Jag anser att inkomstbortfallsprincipen uppfylls såväl vid 80 % som vid 75 %.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig vilken grundläggande syn regeringen har på alkohol och drogfrågor. Vidare har Elver Jonsson frågat mig vad regeringen är beredd att göra för att WHO:s mål om skall uppnås. Slutligen har Elver Jonsson frågat mig om regeringen är beredd att överväga några insatser för att alkoholfria zoner i samhället kan upprättas inom de områden som angetts i interpellationen: arbetslivet, trafiken, barn-och ungdomsåren, gruppen redan alkoholskadade samt blivande mammor under graviditeten. Riksdagen har vid det ett flertal tillfällen slagit fast att målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att sänka den totala alltför höga alkoholkonsumtionen. Målsättningen, som ansluter sig till Världshälsoorganisationens rekommendation, är att minska alkoholkonsumtionen i landet med minst 25 % under perioden från år 1980 till år 2000. Denna målsättning ligger fast. Den svenska narkotikapolitikens mål är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Detta mål har antagits av en enig riksdag som uttryck för en starkt avvisande hållning till all icke-medicinsk användning av narkotika. Det finns i Sverige i dag en utbredd värdegemenskap kring narkotikapolitikens inriktning som naturligtvis även omfattas av regeringen. Just värdegemenskapen i det svenska samhället är en av våra allra viktigaste tillgångar i kampen mot narkotika. Vi har i Sverige sedan lång tid tillbaka lagt fast vår narkotikapolitik, och vi har valt att möta narkotikahotet med offensiva insatser från kommuner, myndigheter och organisationer. Genom en konsekvent politik inriktad på att minska tillgången på narkotika och samtidigt dämpa efterfrågan har vi lyckats hålla det experimentella bruket av narkotika och nyrekryteringar till tungt narkotikamissbruk på en internationellt sett låg nivå. Det är regeringens avsikt att hålla fast vid denna inriktning. Jag vill samtidigt i detta sammanhang nämna att vi är inne i en period av omfattande omvärldsförändringar. Internationaliseringen innebär att Sverige kommer närmare övriga Europa och därmed länder med en mindre restriktiv alkohol och narkotikapolitik och med andra dryckesmönster och attityder till alkohol och narkotika. Något som vi också har anledning att exportera är värdegemenskapen kring vår stränga hållning i narkotikafrågor. Att vår restriktivitet, i kombination med vård och behandling, har gett resultat är något viktigt att berätta för andra som numera ibland sviktar i sin restriktiva hållning. EU-medlemskapet kommer att ställa nya krav. Sett i ett längre tidsperspektiv kan det finnas risk för att våra höga svenska alkoholpriser på grund av marknadsanpassning och slopad gränskontroll kommer att påverkas nedåt. Det betyder att vi på litet längre sikt måste hitta alternativa strategier för att motverka effekterna av en försvagad prispolitik när det gäller alkohol. Information, opinionsbildning och andra alkoholförebyggande insatser får därför framöver en ökad betydelse i syfte att försöka minska alkoholkonsumtionen. Vad gäller mer konkreta insatser som kan behövas vill jag nämna följande. För innevarande budgetår har riksdagen beslutat att anslå 75 miljoner kronor för olika alkohol och drogpolitiska åtgärder. Av dessa medel disponeras 50 miljoner kronor av Folkhälsoinstitutet för att ansvara för och leda det alkohol och drogförebyggande arbetet. Institutet har av regeringen bl.a. fått i uppdrag att sammankalla en nationell ledningsgrupp. Den skall arbeta fram en långsiktig handlingsplan för att motverka negativa konsekvenser av att de traditionella alkoholpolitiska instrumenten framöver kanske inte blir lika verkningsfulla som hittills. Från regeringens sida har framhållits att förstärkta insatser bl.a. behövs när det gäller olika riskgrupper och risksituationer. Jag tycker att det är en konstruktiv tanke som Elver Jonsson har när det gäller "alkoholfria zoner" för barn, trafik och blivande mödrar. Ungdomar måste uppmärksammas särskilt, liksom kvinnor i barnafödande åldrar. Frågan hur missbrukares barn och övriga anhöriga kan få ett bättre stöd är också av stor betydelse. Alkohol och trafik liksom alkohol inom arbetslivet är ytterligare exempel på områden där det enligt såväl min som regeringens uppfattning behövs intensifierade insatser. Handlingsplanen skall redovisas till regeringen senast den 1 juli 1995 och skall innehålla en konkret strategi för bl.a. detta. För kommande budgetår föreslår regeringen 74 nya miljoner för att kunna förverkliga den långsiktiga handlingsplanen. Avslutningsvis vill jag också kort beröra den nya alkohollagen, som riksdagen nyligen beslutat. Kommunerna kommer att få en annan och mer uttalad roll när det gäller att påverka alkoholens tillgänglighet. När kommunerna övertar tillståndsgivningen ökar kraven på att de har en genomtänkt och dokumenterad strategi såväl för prövningar av serveringstillstånd som för tillsyn över verksamheterna i kommunen. Varje kommun bör ha alkoholpolitiska program som innehåller en detaljerad analys av alkoholsituationen i olika delar av kommunen. Planen bör ge tydliga riktlinjer för vad som skall gälla för att få tillstånd att servera alkoholdrycker. Den bör också beskriva på vilket sätt det alkoholförebyggande arbetet skall bedrivas. Jag vill också nämna att Svenska kommunförbundet, med medel som regeringen ställer till förfogande, kommer att göra kommunerna uppmärksamma på vikten av att upprätta alkoholpolitiska program och att bedriva ett aktivt arbete på detta område. Den nya organisationen på alkoholområdet kan enligt min mening ge nya - och rätt utnyttjat - mer effektiva möjligheter att driva en aktiv alkoholpolitik i linje med WHO-målen. - avgörs slutligen av hur vi alla förhåller oss; hemma i vardagsumgänget med alkoholen, men också i våra förväntningar på samhällsinsatser. Det är allas våra värderingar som bestämmer vad vi kommer att vilja att våra kommunala företrädare skall göra när det gäller tillstånd och tillsyn, och inte minst när det gäller vilka ungdomsmiljöer och andra miljöer vi vill ha i våra samhällen. Sist och slutligen är det också en tillräckligt stor värdegemenskap kring vår syn på alkoholen och alkoholpolitiken som kommer att avgöra hur väl vi kommer att klara WHO-målen.
Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Jag uppskattar att statsrådet i sin deklaration när det gäller alkoholpolitiken citerar 1977 års beslut och de grundläggande teserna där om att "sänka den totala alltför höga alkoholkonsumtionen". Vidare känns det välgörande att denna målsättning kopplas till WHO:s rekommendation om att konsumtionen skall minska med minst 25 % under den tjugoårsperiod som föregår sekelskiftet. Det är välgörande att statsrådet deklarerar att detta mål ligger fast. Därmed är vi faktiskt överens om grunden: att alkoholpolitik är en del av socialpolitiken och att totalkonsumtionens nivå är avgörande för skadornas volym. I det grundfundamentet ingår också en hel rad insatser. Alkoholpolitiken måste alltså ses i ett övergripande sammanhang. Trots interpellationssvarets tydlighet finns det enligt min mening anledning att känna oro. Sveriges åtagande att minska totalkonsumtionen, enligt löfte till WHO, riskerar att inte kunna uppfyllas. Enligt Systembolagets senaste prognos kommer alkoholkonsumtionen att öka. Inte minst ölkonsumtionen är i starkt uppåtgående. Enligt flera larmrapporter, inte minst från våra storstäder, är det ökande öldrickandet på väg att breda ut sig. I en ANT-undersökning som omfattar samtliga elever i årskurs 9 i Örebro sägs det att alkoholvanorna hos dessa åldersgrupper markant förändrats sedan tidigare undersökningar. Särskilt för flickorna är förändringen stor. Där har konsumtionen gått upp kraftigt. I undersökningen sägs det också att en allt större andel av flickorna dricker ofta och att man har prövat hela sortimentet av öl, vin och starksprit. Vidare påstås det att flickorna hade en högre berusningsbenägenhet än pojkarna. När det gäller att få tag i alkohol är den s.k. kamratlangningen dominerande. Men också langning från annan vuxen är högst iakttagbar. Statistiken över föräldralangning visar på stigande tal. Hur bra det än är att Sverige blivit medlem i EU tyder mycket på att en av minusposterna med medlemskapet är att den svenska alkoholpolitiken riskerar att försvagas. Parallellt kan en stabil och socialt inriktad alkoholpolitik undermineras. Jag tror att det vore olyckligt om regeringen och riksdagen gick in för att lämna över hela ansvaret för serveringstillstånd till kommunerna. Tillståndsplikten för servering och detaljhandel med öl skulle då slopas och serveringstiderna bli friare. Om kommunerna övertar dessa uppgifter risker de flesta att hamna i intressekonflikter bl.a. genom att kommunerna då själva uppträder som krögare och konkurrenter. Att överlåta tillsynen leder till att få kommuner kan väntas prioritera detta speciella uppdrag. Någon ny Operation krogsanering i stil med vad Länsstyrelsen i Stockholm gjort får vi förmodligen inte se. Denna saneringsverksamhet har gett goda resultat, inte bara när det gäller otillåten och regelvidrig alkoholhantering utan den har också gett möjlighet att bekämpa andra brott. Att slopa tillståndsplikten för ölförsäljning kan bli besvärande. Åldersgränsen riskerar att undermineras när folköl på de flesta håll blir tillgängligt dygnet runt. Fru talman! Därför är inte medlemskapet i sig den stora faran för ökad alkoholkonsumtion och ökade skador. Det stora problemet ser ut att vara att politiker och opinionsbildare i Sverige alltför sällan stöder en restriktiv och socialt präglad alkoholpolitik. Jag delar uppfattningen att information, opinionsbildning och andra förebyggande insatser bör ges ökad betydelse när det gäller att minska alkoholkonsumtionen. Den stora bristen är den allt svagare kunskapen om vad alkohol och annat drogbruk för med sig. Sådan information behöver komma in mycket tidigt som obligatoriskt ämne i grundskolan men också i lärarutbildning och fortbildning. Ett stort problem är också bristen på alkoholfria miljöer för ungdom. Därför är det viktigt att den långsiktiga handlingsplan som statsrådet talar om leder till kraftfulla insatser, så att det inte bara blir planer utan också handling. Beskedet att varje kommun bör ha alkoholpolitiska program är också det en värdefull deklaration. Statsrådet har helt rätt när hon säger att dessa program måste ge tydliga riktlinjer för vad som skall gälla för utskänkningstillstånd. Det är slapphet som nu har präglat kommunerna. Många har på några få år mer än fördubblat antalet utskänkningstillstånd, för att inte tala om de trendiga öltälten som måste finnas med så fort någon ort har ett sommararrangemang. En socialarbetare suckade uppgivet i somras: Det verkar att vara fler öltält i stan än svampar i skogen. Jag vill bara ställa några korta tilläggsfrågor. Jag skulle vilja att statsrådet gav några allmänna synpunkter på konsumtionsutvecklingen med tanke på de larmrapporter som nu kommer från olika kommuner, alkoholpolikliniker och ungdomsmottagningar. Min fråga är: Kan regeringen vara så tillfreds som interpellationssvaret ger vid handen? När vi nu internationaliseras så kraftigt via EU är ju frågorna om gränskontroll och införselnivåer i stöpsleven. Det skulle vara intressant att få någon kommentar kring statsrådets och regeringens uppfattning om när den i praktiken slopade gränskontrollen skulle kunna kompenseras genom andra sätt att kontrollera införsel. När det gäller folkhälsan skulle det vara intressant om statsrådet slutligen utvecklade någon tanke om hur vi skall kunna uppnå en större trovärdighet, dvs. hur vi skall komma ifrån det dubbla budskapet att vi är spritexportörer samtidigt som vi talar om en socialt motiverad alkoholpolitik. Här kommer Systembolagets roll in. Det skulle vara värdefullt med ett uttalande om att Sverige också framdeles försvarar Systembolaget. Jag tror att detta är viktigt med tanke på
Fru talman! Jag har i dagarna skrivit en motion som handlar om barn som kommer från missbrukarmiljöer, i synnerhet barn till alkoholister. Det gör att frågan känns så aktuell för mig att jag gärna vill delta i denna debatt. Mycket i det svar som Elver Jonsson har fått samt också det som Elver Jonsson nu har sagt är mycket bra. Det man ibland kan undra över är hur så många goda intentioner ändå på något sätt tycks falla platt till marken. Elver Jonsson nämnde i slutet av sitt anförande att det är stora bekymmer, inte minst när det gäller ungdomar och öldrickandets utveckling. Jag vill i detta sammanhang peka på de oförklarliga våldsdåd som har begåtts under den senaste tiden i vårt land, vilka har skakat och upprört oss alla. Dessa måste också kopplas till alkoholen. Vi vet genom många undersökningar att alkoholen i mycket stor utsträckning är inblandad, inte bara i den här typen av flagranta våldsdåd utan över huvud taget när det gäller våld och misshandel som tyvärr förekommer dagligdags också i svenska hem och mellan människor i andra relationer. Också under tidigare år begicks några uppmärksammade mord där ungdomar var inblandade, både som offer och som förövare. I nästan alla förekommande fall har det visat sig att alkoholen har spelat en stor roll. Det går ju aldrig att i efterhand avgöra vilken roll alkoholen spelat. Men forskningen visar att irritationen och reaktionerna på andras provokationer ökar - man kanske tolkar det som inte alls har varit menat som en provokation som något som är ägnat att uppröra. Detta är oerhört allvarligt och något som måste tas med i debatten. Jag har inte sett någon siffra under den senaste tiden, men jag tror att man brukar tala om att 80-90 % av dem som begår våldsbrott och grova våldsbrott har varit alkoholpåverkade. Även när det gäller offren är en stor andel påverkade. Men där rör det sig om ca 55 %, så det är också en stor del av offren som inte har varit påverkade vid tillfället. De kan ha varit helt oskyldiga och inte på något sätt provocerande. Jag vill också ta upp en annan fråga. Det är nu faktiskt 15 år sedan vi ställde upp på Världshälsoorganisationens rekommendation att minska alkoholkonsumtionen med minst 25 %. Nu återstår det fem år för att nå det målet. Man måste då fråga sig: Hur har vi lyckats under de 15 år som gått? Vi måste konstatera att vi inte har lyckats i någon större utsträckning. Vi har haft en utveckling mot minskad konsumtion, men nu har utvecklingen vänt. Framför allt vill jag uttrycka stor oro över utvecklingen med den ökade ölkonsumtionen som är mycket bekymmersam. De senaste uppgifterna visar att den ökar speciellt bland unga kvinnor. Det man då måste efterlysa är en utvärdering och en uppföljning av hur de deklarationer som vi ställer upp på efterlevs och vad som händer i spåren av dem. Jag instämmer helt i att det är oerhört bra att de olika kommunerna har alkoholpolitiska program. När jag valdes in som suppleant i kommunfullmäktige i Göteborg 1985 tog jag del av det alkoholpolitiska program som Göteborgs kommun antog 1981. Jag efterfrågade då vad som hade hänt under de fyra år som hade gått sedan programmet antogs. Sedan vi ställde upp på Världshälsoorganisationens mål har det funnits alkoholpolitiska program i många kommuner. Det är egentligen inte programmen som är det stora problemet. Vi kan i teorin vara överens om det mesta av det som är bra när det gäller att föra denna fråga framåt, men sedan gäller det att få till det i verkligheten. Det är det som är det stora problemet. Naturligtvis behöver vi allesammans ställa upp. Det konkreta svaret var att det skall tillsättas en delegation - jag hittar inte det rätta ordet - som på högsta nivå skall arbeta fram planer och strategier. Det är bra. Men jag vill se hur strategierna och planerna följs upp. Det första frågan borde väl ändå vara: Vad har vi gjort hittills under dessa 15 år, och varför har vi inte kommit längre? Där vill jag gärna höra om Anna Hedborg har något svar.
Fru talman! Nej, varken jag eller regeringen är till freds. Det är inte många andra heller. Det är mycket oroande med de siffror som gäller framför allt ungdomars tidigare debut och större konsumtion. Det är dock inte sant att den totala konsumtionen har vänt. Den minskar fortfarande, även om den inte minskar i den takt som skulle vara önskvärd med hänsyn till WHO-målet. Konsumtionen har minskat med ca 7 8 %. Men det är alldeles klart att det återstår en hel del. När det gäller dessa frågor är det viktigt att göra en iakttagelse som är naturlig att göra när man talar om både narkotika och alkohol. Det är så oerhört viktigt hur den allmänna inställningen är. Det är naturligtvis skillnad mellan inställningen till narkotika och inställningen till alkohol i samhället. Det säger en del om hur viktigt det folkliga stödet är. Man kan inte göra mer än vad det folkliga stödet ger uttryck för. Narkotikapolitiken är en näst intill exempellös framgång för en väldigt medveten politik och hållning. Det finns ett starkt och entydigt folkligt stöd för hur man skall förhålla sig. Vi vet ju att det inte är riktigt på samma sätt när det gäller alkoholen, och det är någonting som alla har ett ansvar för. Det behövs därför en massiv mobilisering där så många människor som möjligt engagerar sig och deltar i det opinionsbildande arbetet. Men nivån skall vara lagom så att den kan omfattas också av människor som uppskattar och vill ha ett gott vin till maten och en nubbe till kräftorna. Men man måste ändå arbeta med information och utbildning, och man måste öka medvetandet och ansvaret i fråga om alkoholens konsekvenser. Det behövs mycket mer kunskap och information om alkoholens verkningar, om effekter och om risker med bruk och missbruk. Där har alla föräldrar och andra vuxna ett ansvar. Det är betydelsefullt att detta ansvar tas på alla områden, inte minst inom skola och arbetsliv. Inom Socialdepartementet har vi tagit fasta på den särskilda oro som man kan känna för ungdomen. Ingela Thalén och jag kommer framöver - så ofta som vi gör kommun och landstingsbesök - att be att få träffa kommunala politiker och andra kommunala representanter. Då kommer vi att ta upp frågor om vad man konkret gör för att minska alkoholkonsumtionen och droganvändningen. Samtidigt kommer vi att ta upp diskussionen om de siffror som än så länge inte är heltäckande men som är oroande. Det kan vara vettigt att ta upp den diskussionen på alla olika ställen. Som sagt, om vi skall nå resultat är det viktigt att vi alla engagerar oss i dessa frågor. Jag skulle välkomna om också riksdagens ledamöter vid sina resor ute i landet tog upp och diskuterade dessa frågor och på så sätt visade på allvaret i situationen när det gäller bruket av alkohol bland ungdomar som just nu kanske är det största problemet. Ju fler av oss som deltar i det här arbetet, desto större chanser har vi att nå resultat - allt under förutsättning att diskussionen förs med respekt för att människor har litet olika inställning och kommer att så ha.
Fru talman! Statsrådet skall hållas räkning för att hon ändå meddelat regeringen att hon inte är till freds med utfallet av alkoholpolitiken. Det gör ju att det finns en hög ambition kvar. Statsrådet talar också om en massiv mobilisering. Det som sägs om att man skall ta upp dessa frågor när man är ute och reser är oerhört riktigt och viktigt. Detta gäller självfallet oss som parlamentariker, men det är klart att det har större effekter om ansvarigt statsråd talar om det ofta och med engagemang. Där önskar jag god fortsättning. Anna Hedborg säger att vi måste acceptera att en del vill ha vin till maten och nubbe till sillen. Men det finns för mycket av dubbla budskap. Anna Hedborg nämnde värdegemenskapen kring narkotika där vi har nått stora framgångar, men det återstår mycket kring alkoholfrågan. Anna Hedborg sade att denna värdegemenskap borde exporteras till andra länder. Jag är av samma åsikt och har ofta återkommit till tanken att vi borde exportera trafiksäkerhet med tyngdpunkt på t.ex. export av trafiknykterhet. Men tyvärr, fru talman, ser det ut som att vår export mest kommit att handla om export av Absolut vodka. Statliga Vin & Sprit redovisar med föga dold förtjusning att man från debutåret 1979 har ökat sin export av vodka från 1,2 miljoner kronor till en siffra 1993 som uppgår till 1,2 miljarder - alltså en exportökning av sprit med ungefär tusen gånger. Försäljningskurvan när det gäller sprit har stigit i höjden med katapultfart. Det var bara under Gulfkrigsåret 1991 som den siffran något bedarrade. Även om USA är den dominerande mottagaren av vodkan är statligt Vin & Sprit villigt att satsa, inte bara på fattiga östländer utan också på u-länder. Dessutom säger man sig ha en filosofi som går ut på att få EU-länder att gå över från vin till vodka. Min uppfattning, fru talman, är att dessa dubbla budskap klingar illa. Vi talar om folkhälsa och sociala hänsyn samtidigt som ett statsägt svenskt bolag bedriver aggressiv marknadsföring för att sälja sprit utomlands.

Fru talman! Det är kanske så att den totala konsumtionen av alkohol inte visar på en utveckling mot högre siffror. Men om man ser på sådana enskilda delar som t.ex. ölet och på vilka grupper som konsumerar öl finner man en ökning som är allvarlig. Vilket årtal är det som man räknar ifrån? Jämför man med 1980, eller vilket årtal är det fråga om? Profilen är ändå mycket oroväckande. Jag tycker att det är ett väldigt bra att ni båda ministrar som har ansvaret för Socialdepartementet skall ta upp denna fråga när ni är ute i kommunerna. Jag vill också gärna medverka i detta arbete i min egenskap av riksdagsman. Det är väldigt viktigt vad vi har för attityd. Jag håller med om att det inte finns samma nationella uppslutning när det gäller alkoholen som när det gäller narkotikan. Det är inte fråga om samma värdegemenskap. När det gäller narkotika säger praktiskt taget alla nej till det. Vi vill inte ha narkotika i vårt samhälle. Alkoholen är här för att stanna. Vi har olika inställning till den, om man vill bruka den eller inte. Det respekterar jag att vi har. Det betyder ändå mycket vad man får för signaler från högsta ort när det gäller att påverka opinionen. Där menar jag att regering och riksdag har ett oerhört stort ansvar. Jag vet inte om man får lov att säga det som jag tänker säga. Jag har var ute i arbetslivet i ca 30 år innan jag kom in i riksdagen. Men jag har inte tidigare varit med om att man i olika sammanhang använder så pass mycket alkohol som man gör här. Det är klart att det är någonting som man inte tycker om att höra. Jag kanske har varit på fel eller på rätt ställe förut, hur man nu vill tolka det. Men jag har faktiskt varit ganska mycket ute i svängen. Varför inte sätta gränsen vid ett glas vin? Skulle inte detta vara någonting som man kunde gå in för på departement och vid olika samlingar? Det kanske vore ett exempel för EU. Det behöver inte betraktas som underligt om man visar en restriktivare hållning men ändå försöker göra det festligt. Jag välkomnar bra alternativa drycker i olika riksdagssammanhang. Det tycker jag är fint. Jag tror att vi måste göra mer för att påverka opinionen. Vi måste gå i spetsen för att göra det på ett trevligt sätt men ändå våga vara aggressiva.
Fru talman! Jag skulle vilja återgå till Elver Jonssons uttryck "alkoholfria zoner". Jag tycker att det är ett konstruktivt begrepp. Det kan leda tanken rätt. Det är nämligen viktigt att ha en restriktiv inställning i vissa sammanhang, i de sammanhang där det verkligen spelar en stor roll. Jag tror faktiskt att det är viktigare att tala till människor om sakliga skäl för att avstå i vissa lägen än att ägna sig åt mer eller mindre symbolhandlingar, som väldigt strikta regler på det ena eller det andra stället. Jag tror att den tiden är förbi när människor accepterar att föreskrifter är det som styr vad man gör på sin fritid och när man är ute och roar sig. Men jag tror också att människor är beredda att ta ett stort ansvar för varandra och sig själva om de får chansen, om de vet vad det har för betydelse. Jag tror att man särskilt kan betona några uppgifter för alkoholpolitiken och ägna sin kraft åt att fundera över hur man får till stånd ett gemensamt samtal i samhället om varför det är viktigt att just på vissa områden förhålla sig mer restriktiv än på andra. Då är det naturligtvis viktigt att kraftfullt verka för en alkoholfri uppväxt och hindra att alkoholkonsumtionen, särskilt berusningsdrickande, får spridning bland ungdomar. Naturligtvis är kommunerna väldigt viktiga i detta sammanhang. Det är viktigt att arbeta gentemot gravida kvinnor, och det är viktigt att erbjuda stöd för dem som vill minska sin konsumtion och som kanske befinner sig i riskzonen. Alkoholpolitiska kommissionen pekade på hur mycket som faktiskt kan göras inom sjukvården om man är medveten om att kunna göra en insats i samband med att man konstaterar en sjuklighet, medveten om vilket intryck just den situationen gör på människor. Trafiken är också ett område där det verkligen finns sakliga skäl för en väldigt restriktiv hållning. Jag tror som sagt att det kanske mest konstruktiva sättet i det moderna samhället att förhålla sig till strategier för att minska alkoholkonsumtionen är att man resonerar med människor om varför det är viktigt att särskilt i vissa bestämda sammanhang avstå ifrån alkohol eller hålla alkoholkonsumtionen på en mycket låg nivå inom de alkoholfria zonerna. Jag tror att en viktig utvecklingsmöjlighet ligger i att vi nu ger kommunerna en ny roll, med ett nytt skäl att utforma alkoholpolitiska program och med nya både ekonomiska och därmed faktiska resurser att sätta in människor i både tillståndsgivning och tillsynsverksamhet. Den slapphet som man kanske har kunnat iaktta har faktiskt inte kommunerna stått för. Det är länsstyrelserna som än så länge ger tillstånd. De har inte mycket resurser. Men med de nya insatserna kommer betydligt mycket mer resurser att tillföras både tillståndsgivningen och tillsynsverksamheten. Dessutom betalas det av verksamheten själv.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att bygga på sakliga skäl. De alkoholfria zonerna är som sagt ett sätt att börja - statsrådet har gett sitt instämmande. En punktnykterhet påverkar också totalkonsumtionen, och det var den som var så viktig enligt regering och riksdag. Kommunerna är naturligtvis inte oskyldiga när det gäller tillståndsgivningen. De har känt ett oerhört tryck inför sina yttranden, från både krögare och andra. Men enligt mening har kommunerna varit slappa. Jag kan dela uppfattningen att vi inte bara skall tro på föreskrifter, men vi skall också veta att krögarna har en utomordentligt hårt tryck inte minst gentemot ungdomen. Det går knappast att hitta ett nöjesställe som är alkoholfritt eller ens alkoholrestriktivt, för att inte tala om Sveriges Radio och Television. Var har källkritiken tagit vägen i deras hus som är så kritiskt mot andra gifter men helt hoppar över alkoholgiftet? Statsrådet sade ingenting om min kastade handske om vad vi skulle göra med det statliga Vin & Sprit. Låt mig säga att det är dags för regeringen att överväga om inte t.ex. detta statliga bolag borde läggas under Socialdepartementets ansvarsområde. Som det nu är har denna verksamhet utvecklats som i vilket annat kommersiellt spritbolag som helst, som i sin tur medverkar till att underminera trovärdigheten i alkoholpolitiken. Jag vill återge vad som i tidskriften Socialpolitik skrevs av Barbro Holmberg: Om vi inte bättre tar tag i de här frågorna riskerar vi att gå tillbaka till 1800 talets svåra tider när det gällde alkoholskador. Hennes slutsats är: Om vi inte får en starkare vakthållning av regering och riksdag så kan vi äventyra 100 års arbete att utforma en social alkoholpolitik. Jag är självfallet medveten, fru talman, om att detta inte är regeringens avsikt. Statsrådets svar pekar ju på en uppriktig vilja att ta sig an problemen och göra det i en positiv anda. Men jag tror att vi - med tanke på våra erfarenheter från många av aktörerna som inte vill väga in socialpolitiska motiv i alkoholpolitiken och som är starka, t.o.m. aggressiva - måste ta nya krafttag om vi skall kunna formera en framtid som både uppfyller de alkoholpolitiska målen och också slår vakt om ett gott samhälle.
Fru talman! Det är tur, Elver Jonsson, att vi har så goda argument för den enskilda inviden att vara restriktiv, särskilt i vissa situationer. Jag tror att det faktiskt är ett väldigt konstruktivt sätt att se på det. Jag tackar för uppslaget om alkoholfria zoner, jag tycker att det är bra. Det pekar ut de områden som man skall koncentrera sig på. Jag tror att det i det kulturbrus som också finns runt alkoholen i internationaliseringens släptåg är viktigt att man kan fokusera och har goda skäl. Det finns goda skäl som väldigt många människor kan ena sig om, särskilt på vissa områden. Det pekar uttrycket "alkoholfria zoner" ut rätt bra. Som sagt är jag tacksam för det, och jag tror mycket på den strategin. Faktum är att det just nu pågår rätt stor aktivitet och mobilisering i landet när det gäller att få i gång en ny verksamhet ute i kommunerna. Som jag tidigare nämnde talar Kommunförbundet brett och i alla kommuner om vad den nya lagstiftningen verkligen innebär. Det är en väldigt viktig skillnad i förhållande till hur det var förut. Kommunerna kommer nu att få ansvaret. Kommunerna är inte vilka företag som helst. De är lokala samhällets samlade demokratiska representation, som då har att ta ställning till på vilket sätt vi vill förhålla oss till ansvaret, som är totalt, för hur ungdomsmiljöer utvecklas i vårt samhälle och hur de ser ut. Den sociala delen av kommuners verksamhet kommer in i det här skedet på ett helt annat sätt än tidigare. Det tror jag är en effekt av förändringen. Som sagt pågår nu en mobilisering. Kommunförbundet finns ute med information, men också Folkhälsoinstitutet har en bred konferensverksamhet där man resonerar om hur man kan lägga upp det lokala arbetet, med en stark inriktning på konkreta insatser i det lokala arbetet. Det gäller inte alls att bara ge tillstånd utan också varför, i vilka sammanhang och på vilket sätt man skall tänka när man ger tillstånd, vad man kan göra i övrigt för inte minst ungdomsmiljöer så att ungdomarna har alternativ och möjligheter att tillbringa sin fritid i alkoholfrihet eller med litet alkohol i stället för mycket.

Frågorna redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll torsdagen den 26 januari.

Fru talman! Bo Finnkvist har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att få i gång produktionen av en prototyp av en minröjare, vilket skulle ha hindrats på grund av olika turer i statliga verk och myndigheter. Liksom frågeställaren är svenska regeringen i hög grad medveten om de svåra problem som de otaliga utlagda minorna utgör i en lång rad länder. Frågan om särskilt inhumana vapen får en allt större uppmärksamhet på det internationella planet. I höst äger en översynskonferens rum om konventionen om särskilt inhumana vapen under svenskt ordförandeskap. Den viktigaste frågan vid konferensen är revideringen av protokollet om landminor som hör till konventionen. Som bekant har Sverige framfört krav på ett totalförbud för antipersonella landminor som omfattar användning, utveckling, produktion, lagerhållning och internationell handel. Målet är att få till stånd ett internationellt totalförbud mot truppminor. Varje dag skördas ett stort antal oskyldiga offer av minsprängningar. Dessutom utgör kvarliggande minor ett hinder för återflyttning och jordbruk samt medför att risken för konflikt kvarstår. Problemet med kvarliggande minor måste få en snar internationell lösning. Att medverka härtill är en högt prioriterad uppgift för regeringen. Sverige kommer därför att fortsätta sina bidrag till minröjning i några av de hårdast drabbade länderna. I sammanhanget bör noteras att en särskild samordnare för minfrågor har tillsatts i Utrikesdepartementet för att förstärka våra insatser på detta område. Vad så gäller den mekaniska minröjare som den förra regeringen anvisade medel för i juni 1994 kan jag säga att det är ett ärende som på uppdrag av Styrelsen för internationell utveckling handhas av Försvarets materielverk. Jag har erfarit att upphandlingen fördröjts av olika skäl men att den nu är i full gång. Om inga nya komplikationer tillstöter kan utrustningen prövas under fältmässiga former i höst. Att statliga medel satsats på detta projekt skall ses mot bakgrund av det stora behovet av nya effektiva metoder för att göra minröjningen såväl snabbare och mera kostnadseffektiv som mindre riskfylld för den röjande personalen. Med nuvarande metoder tar det mycket lång tid att klara denna uppgift. Om projektet håller vad det lovar skulle detta innebära ett tekniskt framsteg för den humanitära minröjningen.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på frågan. Det är ett mycket angeläget ärende, vilket också framgår på ett utmärkt sätt av svaret. Landminor är ett hemskt stort bekymmer i länder som har varit i krig. Idén till minröjaren har rönt rätt stor uppmärksamhet, även internationellt. UD har som sagt beviljat ett anslag för tillverkning, i juli 1994, men någon tillverkning har inte kommit i gång. Idégivaren eller uppfinnaren av den aktuella minröjaren skulle säkert ha haft en prototyp klar redan i dag om man hade beslutat sig för att gå den vägen. Nu har ärendet hanterats på ett sätt som mycket väl kan väcka misstänksamhet hos uppfinnaren om att han kommer att bli av med projektet. Det är tyvärr så det är. Det handlar om en firma i ett område i övre Klarälvdalen med hög arbetslöshet. Jag tycker att uppdraget borde ha gått direkt till den firman. Är utrikesministern beredd att svara på om inte det vore naturligt?
Fru talman! Ett enskilt ärende, och framför allt ett enskilt upphandlingsärende, kan jag inte ha någon åsikt om. Det ankommer på verk och myndigheter att handlägga det. Vad jag gör är att tydliggöra regeringens stora intresse av att projektet kommer till stånd. Det är därför man tidigare har anvisat medel. Jag tror att det kan vara bra att frågan uppmärksammas i riksdagen så att den upphandling som nu är på gång får avslutas och att projektet kommer till ett lyckligt slut och prövas i verkligheten. Det är min önskan. Som jag sade tidigare är minproblemet så ofantligt stort. Kan vi från svensk sida göra mera för att hitta tekniska lösningar på denna svåra fråga är det mycket mycket välkommet.
Fru talman! Jag har förståelse för att jag inte kan få ett direkt svar, men jag har tagit upp frågan för att andra skall uppmärksamma hur ärendet på ett mycket olyckligt sätt har fördröjts. Jag tycker personligen att det skulle vara helt naturligt att den som uppfinner en sådan här apparat i varje fall skulle få tillverka en prototyp med de medel som har beviljats. Därmed tackar jag för svaret på frågan.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att intentionerna i riksdagens beslut rörande elöverkänslighet genomförs. Många av de frågor som togs upp i bostadsutskottets betänkande om elöverkänslighet har behandlats i en utredning som Socialstyrelsen överlämnade till Socialdepartementet nu i januari. Utredningen har, med hjälp av ett stort antal experter, gjort en sammanställning och värdering av den kunskap som finns i dag bl.a. om sambanden mellan elektromagnetiska fält och elkänslighet. Utifrån de forskningsresultat som finns i dagsläget konstaterar utredningen att det än så länge inte går att finna något samband mellan elektromagnetiska fält och de symtom som knyts till elkänslighet. Jag vill dock understryka att även om det inte finns ett vetenskapligt fastställt samband skall problemen med elkänslighet tas på allvar. De upplevda symtomen orsakar de elkänsliga stort lidande och är ofta orsak till nedsatt arbetsförmåga. För att relevanta åtgärder skall kunna genomföras är det, som Socialstyrelsen framhåller, angeläget med en helhetsbedömning av den elkänsliges totala miljö och livssituation. Hänsyn behöver tas till brister i miljön som den elkänslige vistas i. Det kan gälla ventilation, ergonomi, belysning och städning men också den samlade arbetssituationen. Det är viktigt att den som har besvär med elkänslighet tas väl om hand av hälso och sjukvården och utreds förutsättningslöst. Under våren kommer Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket, Boverket, Arbetarskyddsstyrelsen samt Statens strålskyddsinstitut att gemensamt överväga vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta för att begränsa exponeringen för elektromagnetiska fält. Exempel på andra projekt som berör elkänslighet är Boverkets och Arbetarskyddsstyrelsens utvärdering av bostadsanpassningsbidrag till elkänsliga i Karlskoga. Vidare samarbetar Arbetarskydsstyrelsen med Arbetsmiljöinstitutet för att om möjligt kunna fastställa gränsvärden för elektromagnetisk exponering på arbetsplatser. Forskningen om elkänslighet pågår. Bl.a. finansierar Arbetsmiljöfonden ett tjugotal projekt med anknytning till elektromagnetiska fält under 1995. Det är forskningsprojekt till ett sammanlagt värde av 9 miljoner kronor, och en del av dessa projekt är tydligt inriktade mot problemen med elkänslighet. Regeringen följer noggrant detta arbete. Socialstyrelsens utredning bereds inom Socialdepartementet och jag är för närvarande inte beredd att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det finns flera skäl till att jag ställde frågan. Det har kommit alltför många oroväckande rapporter vid sidan av de rent vetenskapliga. Jag tänker t.ex. på en rapport som kom från TCO och SIF i höstas och som tar upp en del frågor kring dessa problem. I rapporten pekar man på att många i dagens läge inte ens vågar rapportera sina besvär. De är rädda för att bli betraktade som underliga. Det är inte bra om det finns ett ganska stort mörkertal, vilket rapporten pekar på. Bara denna utredning tyder på att 6 000-7 000 av medlemmarna i SIF skulle vara drabbade av symtom som har med el eller magnetexponering att göra. Det har också förekommit en del signaler i pressen. Jag citerar inte så gärna Aftonbladet. Den tidningen tillhör inte mina liv och husorgan. Så sent som den 9 januari fanns dock en artikel om detta oroväckande ämne, som jag uppfattade som mycket saklig och balanserad. I artikeln tog man bl.a. upp att en del av de nu berörda statliga institutionerna håller på med elsanering trots att de inte vill erkänna att det finns sådana problem. Det påpekas att det t.ex. på Socialstyrelsen finns ett stort antal anställda som är elöverkänsliga. I Ny Teknik, nr 47, från i höstas togs också upp att detta ämne har kommit på undantag när det gäller forskningen. De forskare som har kommit en del av dessa bekymmer på spåren har inte fått den summa pengar som de har utgått från att de skulle få för att kunna fortsätta med sin forskning. Detta tycker jag är mycket oroväckande. Jag skulle önska att man gav en så klar signal även från regeringssidan att de forskningsprojekt som pågår skulle kunna fullföljas.
Fru talman! Det här som TCO och SIF tar upp måste man självfallet, tillsammans med alla andra signaler, ta på allvar. Om man noggrant studerar Socialstyrelsens rapport finner man att det är ett bärande tema i hela rapporten att även om man i dag, med nuvarande vetenskaplig ståndpunkt, inte kan säga att det finns ett samband, vill man inte avfärda att det kan komma fram sådana rön att det så småningom blir bevisat att det finns ett samband. Därför måste man under alla omständigheter ta problemen på allvar. Man måste framför allt ta de enskilda personernas problem på allvar. Det gäller inte minst att genomföra förutsättningslösa utredningar, vilket jag sade i mitt svar. Så till frågan om forskning. Jag har naturligtvis reagerat på samma sätt som Lennart Fridén över den artikel han hänvisade till. Jag har undrat om det här verkligen är möjligt. Det visade sig då att det inte var på det sättet. Man väntade på en delredovisning av tidigare forskning. Den redovisningen är förmodligen klar nu. Det har gått några veckor sedan artikeln var införd i tidningen. Efter redovisningen avser man att fortsätta med den andra delen av forskningen. När det gäller forskning är det ganska brukligt att man lämnar delrapporter och delredovisningar. Som jag sade i mitt svar finns det ett stort antal forskningsprojekt, och de är viktiga. Det är inte omöjligt att det kan bli flera forskningsprojekt inom vissa områden för att belysa viktiga frågor. När det gäller frågor om gränsvärden och om hur man skall arbeta med arbetsmiljö och bostäder vill jag än en gång peka på att man under våren skall samverka med de olika myndigheterna så att man tar hänsyn till alla olika aspekter just för att se över den enskilda individens situation.
Fru talman! Man famlar alltid mer eller mindre i mörker när man påbörjar forskning om gränsvärden. Jag kan bara peka på en parallell. För 10-15 år sedan började problemen med oral galvanism - även om det inte är ett adekvat uttryck - att dyka upp. De drabbade blev betraktade med en viss, för att inte säga mycket stor, skepsis. Olika forskargrupper stod mot varandra, och det drog ut ganska länge på tiden innan åtgärder började vidtagas. Jag vet att det i denna kammare finns åtminstone en ledamot, som inte sitter så långt ifrån mig, som hade sådana här problem. När det väl gick att konstatera att det var fråga om faktiska problem, blev ledamoten botad från sin sjukdom och därmed av med symtomen. Jag kan ta ett exempel från min hemstad Göteborg. För några år sedan bedrev en lärare forskning rörande problem hos lärare, skolpersonal och elever med bl.a. ständigt rinnande näsa. Jag avser att återkomma till detta.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Lennart Fridén tog upp exemplet med amalgam och andra liknande bekymmer. Jag tror att de flesta av oss lärde sig ganska mycket av den diskussionen. Synsätt, förhållningssätt, forskning m.m. kring elkänslighet präglas mycket av erfarenheten från diskussionen om amalgam. I dag kan man inte, med nuvarande vetenskapliga ståndpunkt, säga att det finns samband. Genom de rön och forskningsresultat som finns i dag kan man inte finna något samband. Men man avfärdar ändå inte att det så småningom kan komma att bevisas att det finns ett sådant samband. Det mest väsentliga är dock att den enskilda individens upplevelser av situationen tas på fullt allvar och att man i förutsättningslösa undersökningar inom hälso och sjukvården utreder frågor så att man inte enbart knyter sig fast vid elkänslighetsfrågan. Man måste studera alla faktorer så att man inte bara fastnar på elkänsligheten.
Fru talman! Jag delar helt statsrådets uppfattning härvidlag. Många gånger är flera samverkande faktorer utlösande. Man vet aldrig vilken som är den sista och avgörande. Det är vårt stora problem i dag. Människokroppen tål ganska mycket, och tänjer sina marginaler. Det är först när marginalerna har överskridits som problemen slår till. Vem som helst av oss här kan ha någon allergi på gång, som vi ännu inte vet någonting om. Det är mycket oroväckande. I Göteborg sade man nej till anslag till forskning, eftersom det hade gjorts ett antal kontroller på arbetshälsan. Man sade att det inte finns några sådana partiklar. De partiklar denne lärare ägnade sig åt att forska kring var mycket mindre än de partiklar som fastnar i partikelfällorna. Han fick så småningom rätt. I dag är en hel del av de problemen lösta. Man får hela tiden, precis som statsrådet säger, utgå från de subjektiva symtom som folk har. När det gäller elsanering och möjlighet att få hjälp med sådant, behandlas folk mycket olika i olika delar av landet. Det är inte bra. En del människor kan lätt få hjälp med elsanering därför att man har förståelse för deras problem, medan andra inte får någonting alls. Det är också någonting som jag tycker faller in under det beslut som vi fattade i våras.
Fru talman! Det är en av de frågor, i anslutning till utvärderingen i Karlskoga, som naturligtvis kommer upp på bordet under våren. Frågan blir också aktuell i den samverkan mellan myndigheterna som skall göras. Jag delar uppfattningen att man måste ha större samstämmighet när det gäller synen på människor med elkänslighetsreaktioner och elkänslighetsproblem.
Fru talman! Låt mig än en gång få tacka för svaret. Jag utgår från att vi mycket noga - både statsrådet och jag och framför allt de som är inblandade - kommer att bevaka frågan. Det rör sig om tusentals människor som har stora problem. Det är viktigt att vi respekterar var och en av dem.
Fru talman! Ewa Larsson har frågat mig om regeringen tänker medge att en tunnel för det s.k. tredje spåret finansieras genom en omfördelning av regeringens budget för infrastruktursatsningar. Bakgrunden till frågan är enligt frågeställaren bl.a. den starka opinionen mot tredje spåret i ytläge. Riksdagen har, i samband med behandling av investeringar i trafikens infrastruktur, uttalat att det tillgängliga investeringsutrymmet i dag inte medger ett tunnelalternativ. Vidare har man sagt att om en finansieringslösning kan åstadkommas för ett tunnelalternativ, som inte inkräktar ekonomiskt eller verksamhetsmässigt på övrigt järnvägsbyggande, bör den nu förordade ytsträckningen kunna frångås. Detta säger riksdagen i sitt beslut. För att man fullt ut skall kunna dra nytta av den omfattande upprustning och utbyggnad av det nationella järnvägsnätet - och speciellt de pågående utbyggnaderna av Nynäsbanan, Svealandsbanan, Arlandabanan och Mälarbanan - som riksdagen och regeringen har beslutat om krävs att spårkapaciteten genom Stockholm ökar. Redan i dag utnyttjas den tillgängliga kapaciteten till det yttersta under högtrafik. Kapacitetsbristen blir akut när Svealandsbanan är färdig 1997. När Mälaroch Arlandabanorna är färdigställda 1999 kommer viss trafik inte att få plats i högtrafik med nuvarande kapacitet. Över 80 % av alla tågresor till och från Stockholms central företas med pendeltåg, och följaktligen kommer pendeltågsresenärerna att drabbas mest av t.ex. förseningar och lägre turtäthet om inte spårkapaciteten förstärks. Regeringen bereder för närvarande frågor som rör tredje spåret, bl.a. en överklagad detaljplan för Riddarholmen. Ärendena bereds av Miljö och resursdepartementet och Kulturdepartementet, och regeringen avser att fatta beslut inom kort.
Fru talman! Talkvinna! Kommunikationsministern och åhörare! Jag ställer denna lilla enkla fråga till kommunikationsministern eftersom det finns en enig politisk vilja i Stockholm och detta är enade kulturarbetares vilja. Att jag ställer frågan just till kommunikationsministern beror på att jag vill veta om vi nu kan få till stånd en långsiktig lösning. Dra inte ut längre på tiden! Lyssna på opinionen! Börja planera för en tunnel nu! Planerna är redan framtagna. Fatta därför ett beslut om en tunnel så att planerna kan sättas i verket! Jag sitter i kulturutskottet. Därför ligger denna fråga mig varmt om hjärtat. Under de senaste sju åren har det inte funnits någon fråga som har väckt så stor debatt som den här frågan har gjort. Jag hoppas att vi kan få till stånd en långsiktig lösning. Miljöpartiet är ett litet parti. Jag är också suppleant i trafikutskottet. Därför är jag angelägen om att man tittar längre än till år 2020, som Banverket har planerat för, när det gäller den här frågan. Man skall se längre in i framtiden och tänka på hur vi skall kunna leva upp till Riokonventionen när det gäller luftföroreningar. Vi vet att det kommer att behövas ännu fler spår. Precis som statsrådet har svarat måste vi bygga ut för järnvägstrafiken och den spårburna kollektivtrafiken. Det kommer alltså att behövas ännu fler spår. Jag är också suppleant i finansutskottet. Ekonomiskt sett innebär det ju att vi spar pengar på lång sikt om vi nu fattar beslut om en långsiktig lösning och om en tunnel. Det mår vi väl alla bäst av med tanke på vår knappa budget?
Fru talman! Jag delar uppfattningen att detta har varit en het fråga i Stockholmsregionen under de senaste veckorna. Det är ett riksintresse för kulturoch miljöfrågorna som kan sägas kollidera med riksintresset att få den spårbundna trafiken att fungera bra. Om allt detta - också om de ekonomiska problem som förändringar skulle innebära - har vi en beredning i regeringskansliet just nu. Jag är enig med Ewa Larsson om att detta inte skall dra ut på tiden. Det skall inte bli fråga om någon långbänk. Men samtidigt, som Ewa Larsson så riktigt påpekar, får detta konsekvenser ett antal år framåt i tiden. Därför går det heller inte att slarva igenom ett sådant här beslut. Det är viktigt att det blir ett rimligt och bra beslut också.
Fru talman! Jag tolkar statsrådets inlägg som att regeringen tycker att frågan är så viktig att man nu beaktar ett tunnelalternativ. Jag tolkar också riksdagens tidigare beredning av ärendet som att det finns ett litet "om". Om finansieringslösningar kan åstadkommas kan man ändra sig och titta på andra alternativ - tunnelalternativet. Detta lilla "om" måste innebära att man också kan lösa problemet med ekonomin om viljan finns. Dennispaketet har nu spruckit. Det finns inget Dennispaket längre. Solna har sagt nej till avgiftsstationer och vill omförhandla hela Dennispaketet. Därför borde det finnas möjligheter till samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms län och regeringen, så att man kan lösa den här frågan på ett sådant sätt att den massiva opinionen blir nöjd, med tanke på den samlade politiska viljan i Stockholm.
Fru talman! Som avslutning vill jag säga att Dennispaketet, så vitt jag vet, inte har spruckit. Jag har åtminstone inte fått in några besked till Kommunikationsdepartementet om att Dennispaketet eller Dennisuppgörelsen inte fortfarande gäller. Ja, det handlar om Stockholms stad och Stockholms län. Men det är också ett nationellt intresse att den spårbundna trafiken fungerar, precis som det är ett nationellt intresse att viktiga kulturmiljöer bevaras. Det är många intressen som skall vägas samman. Detta arbete pågår just nu i regeringskansliet.
Fru talman! Jag ser inte den kollision som kommunikationsministern talar om. Jag ser framför mig en tunnel med möjligheter till både ett fjärde och ett femte spår. Jag förstår alltså inte kollisionen. På lång sikt finns den här lösningen. På kort sikt finns det möjlighet till ett större kapacitetsutnyttjande på det befintliga spåret söderifrån. Det finns redan i dag. Därför finns det inte någon akut risk för kollektivtrafikanterna med en tunnellösning, trots att en tunnellösning innebär ett halvt års längre behandling. Det handlar alltså om ett halvt års längre tid, inte mer, innan det kan bli klart.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att motverka den negativa utvecklingen av godstrafik på järnväg. Regeringens strävan är att ur miljösynpunkt och under förutsättning att det är samhällsekonomiskt försvarbart få ut så mycket godstransporter som möjligt på våra järnvägar för att minska belastningen på vårt vägnät. En positiv utveckling förutsätter att SJ kan erbjuda kunderna en konkurrenskraftig produkt. SJ strävar efter att bli ett ännu effektivare transportföretag och genomgår för närvarande ett åtgärdsprogram för att möta kundernas krav samt för att öka sina marknadsandelar. SJ har under hösten höjt sina priser med ca 15 %. Men även godstransporter på lastbil har blivit dyrare. Den genomsnittliga höjningen av priserna för godstransporter med lastbil är ca 5-10 %. Ett fåtal av SJ:s kunder har fått en mycket kraftig höjning beroende på bl.a. nedläggningar av fem rangerbangårdar över landet, som är en del i SJ:s åtgärdsprogram för att effektivisera godstransporterna. SJ är ett statligt ägt affärsverk som driver sin egen verksamhet. Regeringen styr genom att fastställa mål och krav. Den enda garantin vi har för uthålliga miljövänliga järnvägstransporter är tillgången till ett effektivt och ekonomiskt starkt järnvägsföretag. I den strategin ingår också att företaget måste genomföra nödvändiga rationaliseringar.
Fru talman! Jag vill först tacka för svaret på frågan. Frågan var om regeringen tänker vidta några åtgärder för att motverka de kraftiga avgiftshöjningar som SJ nu genomfört och därmed motverka den nedläggning av industri i Norrlands inland, i Småland och på en rad andra håll i landet som är en följd av att taxorna på många håll höjts med 80-85 %. Storföretagen har inte alls drabbats av samma höjningar. Där ligger höjningarna på ca 5 %. Det här beror på att regeringen har ställt ekonomiska krav på SJ. Avkastningskrav och lönsamhetskrav ligger så högt att SJ är tvunget att strypa verksamheten. De höjdes för ett år sedan av den förra regeringen. Jag hoppades faktiskt att den nuvarande regeringen skulle tänka om och säga att detta inte är i enlighet med gällande trafikpolitiska beslut från 1988. I det beslutet sägs att samhällsekonomin skall vara avgörande. I budgetpropositionen från den nuvarande regeringen står det att det primära ekonomiska målet för verksamheterna, dvs. de statliga affärsdrivande verken, är att ge räntabilitet på eget kapital och utdelning till ägarna, punkt slut. Det är inte längre fråga om någon samhällsekonomi. Är det Ines Uusmanns och regeringens uppfattning att det inte skall vara någon samhällsekonomi när det gäller järnvägstrafik eller trafik över huvud taget, utan det bara skall gälla att klämma fram så mycket pengar som möjligt från SJ? I så fall är det anmärkningsvärt. Då avviker Sverige mycket dramatiskt från resten av
Fru talman! Vi skall självfallet ställa samhällsekonomiska krav på järnvägstrafiken, precis som vi ställer samma krav på andra trafikgrenar. För övrigt ingår det i 1988 års trafikpolitiska beslut att varje transportslag skall bära sina egna kostnader. Hur detta sedan skall fullföljas råder det delade meningar om. Det är väldigt svårt att mäta de externa kostnaderna. Det är en av orsakerna till att regeringen har tillsatt en kommunikationspolitisk kommitté för att utvärdera 1988 års trafikpoltiska beslut och förbereda ett nytt trafikpolitiskt beslut. Man skall där ordentligt väga in även miljökonsekvenser. Vi skall också komma ihåg att Sverige ligger väldigt bra till när det gäller godstransporter med tåg i förhållande länder. När man i andra västeuropeiska länder diskuterar att man skall öka transportandelen kan vi berömma oss av att vi i dag transporterar över Den andelen skall vi förhoppningsvis kunna öka. Men förutsättningen för att transportera ännu mer gods på järnväg är att vi har ett järnvägsföretag som drivs rationellt och som också kan vara effektivt.
Fru talman! Jag vill gå tillbaka till 1988 års beslut. Det är riktigt att varje trafikslag skall bära sina egna samhällsekonomiska kostnader. Under senare år har längre lastbilar tillåtits i landet samtidigt som beskattningen minskat på dessa fordon. Det gäller skatt på bränsle, och man gick också ifrån kilometerskatten, osv. Det här har inneburit att man har förskjutit relationen mellan väg och järnväg på ett negativt sätt för järnvägens del. Redan år 1988 stod det klart i de analyser som var underlag till det trafikpolitiska beslutet att man hade gynnat vägtrafiken, och det har blivit ännu sämre sedan dess. Vad som behövs är antingen att man ökar beskattningen ordentligt på godstrafik på väg eller att man sänker lönsamhetskravet och soliditetskravet på SJ, så att man får en bättre balans mellan dessa konkurrerande transportslag. Skälet till att SJ nu genomför taxehöjningar är att kraven har skärpts de senaste åren. Är detta verkligen motiverat?
Fru talman! Om man skall förändra balansen är det väldigt viktigt att se till att det blir ett långsiktigt och hållbart politiskt beslut som också kommer att gälla om majoriteten ändras i riksdagen. Det är orsaken till att dessa viktiga frågor skall ses över av SJ är i dag ett affärsverk. Det styrs genom mål och krav. Regeringen eller riksdagen kan inte gå in och sätta taxor och skall inte heller så göra. När vi skall förändra förutsättningarna för transportköpare måste vi göra det på ett oerhört genomtänkt sätt. Därför ligger dessa frågor hos Kommunikationskommittén.
Fru talman! Det är inte någon som föreslår att vi från politiskt håll skall sätta taxor. Men det är ett faktum att man har skärpt de ekonomiska kraven på SJ samtidigt som man ekonomiskt sett har underlättat för lastbilstrafiken. Det är då inte underligt att bangårdar läggs ner och att företag som är beroende av järnvägstrafik slås ut på sådana ställen som inte har väldigt mycket gods. SJ tvingas skära bort delar av sin verksamhet för att klara dessa nya ekonomiska krav. Jag läser i budgetpropositionen att det på SJ ställs ett soliditetskrav på 35 %, och det krävs också en avkastning på eget kapital på lägst 7 %. Jag menar att det är för högt ställda krav. Jämför med Tyskland, Frankrike eller med vilket land som helst i Europeiska unionen i övrigt så skall ni se att vi ställer mycket höga krav på SJ, mycket högre än något annat land. Detta är inte rimligt. Det skadar miljön, det skadar hälsan, och det leder till sämre trafiksäkerhet.

Fru talman! Widar Andersson har frågat mig om jag i mina kontakter med SJ och länstrafikbolagen tänker vidta åtgärder som underlättar tågstopp i Bakgrunden till frågan är bl.a. att kommunen har utfäst sig att investera i en ny pendeltågsstation i Gnarp är beläget vid Ostkustbanan, som är en stomjärnväg. Enligt nu gällande trafikpolitiska beslut har SJ ensamrätt till tågtrafik på stomjärnvägar och skall bedriva sin verksamhet på företagsekonomiska grunder. Om tillräckligt resandeunderlag finns, eller om avtal mellan SJ och trafikhuvumannen kan ingås om exempelvis pendeltågstrafik, kan tågstopp i Gnarp underlättas. Detta är dock en fråga för berörda regionala och lokala företrädare.
Fru talman! Gnarp är lokalt, fru kommunikationsminister, det är mycket lokalt. Problemet är att SJ och Vägverket inte är särskilt lokala, vare sig i Gnarp eller någon annanstans. Det är det som är bakgrunden till min fråga. Vore det så att makten låg i de lokala och regionala företrädarnas händer skulle jag aldrig ha ställt denna fråga. Detta är en mycket intressant skärningspunkt, som också finns i kommunikationsministerns svar.

Man skulle lokalt behöva ha fler maktmedel.
Fru talman! Jag har tagit reda på att länstrafikbolaget, X-Trafik, bedriver tågtrafik på sträckan Gävle tågen och att länstrafikbolaget samtidigt kör busstrafik. Då kan man fundera över om det inte är länstrafikbolagets uppgift att se till att det blir ett tågstopp i Gnarp. Efter vad jag har förstått försöker kommunen nu ordna med något slags kur som kan göra detta till ett attraktivt alternativ för de 1700-1800 människor som faktiskt pendlar från Gnarp varje dag. Ligger det inte i både den primärkommunala och den landstingskommunala självstyrelsen att just de här frågorna skall avgöras lokalt, eftersom det är lokalt som man har bäst kunskap? Det finns ingenting som hindrar länstrafiken från att stanna i Gnarp, samtidigt som SJ:s stomjärnvägsnät inte har tillräckligt många kunder för att på företagsekonomiska grunder göra ett tågstopp i kommunen. Det blir därför fråga om en pendeltågslinje, och jag menar att det måste vara länstrafikhuvudmännen som tar ansvar för den.
Fru talman! Nordanstigs kommun, där Gnarp är beläget, denna vackra del av Hälsingland som händelsevis också råkar ingå i min valkrets, försöker i väldigt hög grad påverka länstrafikbolaget. Men en annan part i sammanhanget är SJ, och det är där min fråga till regeringen kommer in. Rätt eller orätt, fru kommunikationsminister? Jag tänker på en fråga som var uppe till debatt tidigare, den om ett tredje spår, tunnlar, osv. i Stockholm. Men tågen som susar förbi Gnarp på stomjärnvägen kör ju sedan in på samma stomjärnväg i Stockholm, och samma företagsekonomiska intressen skall ju gälla här som där. Det finns en växande irritation i stora delar av landet över att de förutsättningar som gäller i Stockholm är helt andra än de som gäller i Gnarp. Skall det vara lika villkor så skall det! Också detta är en viktig bakgrund till frågan. Tack så mycket!
Fru talman! Jag vill understryka att samma villkor skall gälla i både Gnarp och Stockholm. Det är därför frågan om Riddarholmen och det s.k. tredje spåret har nationell bärighet, precis som stomjärnvägsnätet i Gnarp har det. Jag tror därför att vi kan vara helt eniga på den punkten.
Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra att kriminellt belastade personer erhåller taxiförarlegitimation. Från den 1 januari gäller att endast den som har taxiförarlegitimation får köra taxibil. Innan en sådan legitimation beviljas gör länsstyrelsen en vandelsprövning av sökanden. Utgångspunkten är att endast sådana förare som med hänsyn till laglydnad bedöms vara lämpliga som taxiförare skall få taxiförarlegitimation. Jag har emellertid erfarit att länsrätten i vissa fall har ändrat på länsstyrelsens beslut att vägra taxiförarlegitimation för kriminellt belastade taxiförare. Eftersom länsstyrelsen för närvarande inte har rätt att överklaga länsrättens dom har denna därmed vunnit laga kraft. För att få en ytterligare prövning av liknande fall har en utredning på mitt initiativ i dagarna kommit med ett förslag om att länsstyrelsen ges befogenhet att överklaga länsrättens beslut i fråga om bl.a. taxiförarlegitimation. Förslaget är för närvarande under remissbehandling, och regeringens avsikt är att snarast möjligt lämna förslag till riksdagen i denna fråga.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, som jag tycker andas optimism och som tyder på att kommunikationsministern har förståelse för de problem av det här slaget som nu uppenbarligen finns ute i landet. Men det handlar inte bara om att ge rätt att överklaga, utan man måste också titta på lagstiftningen som sådan. Som jag sade i min fråga kan det aldrig ha varit lagstiftarnas, dvs. denna församlings, mening att lagstiftningen skall vara så vagt utformad att det går att göra så olika bedömningar av hur den skall tillämpas. Vi vet också att länsstyrelserna gör väldigt olika bedömningar. I Stockholm liksom på en del andra ställen har man t.ex. varit ganska tuff, medan en tjänsteman i Göteborg i ett inslag på TV sade att man inte hade brytt sig så mycket om ifall taxiförarna hade varit åtalade för att ha kört emot rött ljus. Sådant nonchalerades alltså, men jag tycker inte man skall nonchalera att en yrkeskår uppför sig så. Det viktiga är att länsstyrelsernas bedömning skall vara densamma oavsett om det gäller Stockholm, Malmö, Kristianstad eller något annat område. Jag menar att lagen måste ses över, så att människor inte utlämnas till en subjektiv bedömning. Vi vet ju också att rättsinstanserna sällan är eniga. I direktiven till lagstiftningen - som visserligen utformades av en annan regering - sades det att det är taxiförarnas pålitlighet, ärlighet och yrkesskicklighet som är helt avgörande för resenärernas trygghet och att kundens ställning är utsatt. Då skall människor som är dömda för misshandel, stöld, knarkbrott och grov förskingring inte få utföra detta jobb. Jag hoppas att statsrådet inte bara tillsätter en utredning om möjligheten att överklaga dessa beslut utan att vi också får förslag till en ny lagstiftning.
Fru talman! Jag delar Wiggo Komstedts uppfattning att taxiförarnas vandel är mycket viktig just därför att man som kund är väldigt oskyddad. Det här är ett första steg i upprätthållandet av en seriös vandelsprövning. Skulle det visa sig att detta inte är tillräckligt får vi återkomma med skärpningar i lagstiftningen. Detta är ändå första steget.
Fru talman! Kommunikationsministern och jag var ganska överens i inledningen, men nu tycker jag att kommunikationsministern tar ett steg tillbaka. Jag tycker inte att man skall "vänta och se", eftersom det finns en rad exempel på att detta inte är bra och att personer som definitivt inte borde bedriver sådan här verksamhet. Nu finns det ingen möjlighet att överklaga, utan nu får de sin legitimation. Det är definitivt inte bra att personer med den bakgrunden får den här legitimationen. Jag vädjar därför till kommunikationsministern om att det här inte bara skall bli första steget utan att vi tar också det andra steget och tar ut hela steglängden med en gång - detta för rättstryggheten för de människor som använder sig av denna näring.

Fru talman! Eva Björne har frågat justitieministern vad hon avser att göra för att obligationer som spärrats observeras i någon form av kontroll vid bankkontoren. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan har ställts med anledning av att ett bankkontor har köpt stulna obligationer utan att kontrollera Riksgäldskontorets spärrlista samt under fyra års tid vägrat att till polisen lämna ut namnet på den person som banken köpte obligationerna av. Möjligheterna att omsätta tillgångar som härrör från brott främjar uppkomsten av allvarlig kriminalitet. Dessutom: Om det visar sig att bankerna och andra finansiella institut kan utnyttjas för transaktioner som har samband med brottsliga förvärv är risken överhängande att sundheten och stabiliteten hos instituten allvarligt hotas och att allmänhetens förtroende för hela det finansiella systemet minskar. Det finns därför ett starkt samhälleligt intresse av att bankerna samarbetar med polis och andra myndigheter för att förhindra s.k. penningtvätt. Sedan den 1 januari 1994 gäller lagen om åtgärder mot penningtvätt, den s.k. penningtvättslagen. Lagen ålägger bankerna att kontrollera sina kunders identitet. Vidare åläggs bankerna att granska alla transaktioner som kan antas härröra från brottsligt förvärv. Alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt skall anmälas till polisen. Därutöver åläggs bankerna att införa rutiner som förhindrar att bankerna utnyttjas för transaktioner som har samband med brottsliga förvärv. Bankerna skall svara för att de anställda får behövlig information och utbildning för ändamålet. Det åligger Finansinspektionen att meddela närmare föreskrifter om vilka rutiner som skall följas och vilken information och utbildning som skall tillhandahållas. Med anledning av frågan ämnar jag försäkra mig om att Finansinspektionen, inom ramen för sin föreskriftsmakt, beaktar det problem med spärrade obligationer som Eva Björne belyst. Arbetet med att bekämpa penningtvätt fortsätter både internationellt och här hemma. Trots att penningtvättslagen är ny finns det anledning att fundera över om lagen bör stärkas. Jag kommer inom kort att diskutera med justitieministern vilka överväganden som ytterligare behöver göras.
Fru talman! Jag vill tacka så mycket för svaret. Det var i princip precis det jag ville höra. Vi lever i ett rättssamhälle, och då skall man veta att man kan lita på bankväsendet när man som kund kommer in för att handla. Det är mycket väsentligt att man kan lita på att det inte är stöldgods man köper. Jag hoppas att finansministern nu sätter kraft bakom de goda orden och ser till att detta genomdrivs så att Finansinspektionen sätter fart både på bankerna och Riksgäldskontoret där man spärrar dessa obligationer. I dag är det mycket lätt att klara av detta med den datautrustning som finns i bankerna. Det är lätt att göra kontroller vid transaktioner med obligationer och även vid vinstutdelning. Det har ju visat sig att det har hämtats ut vinster på stulna obligationer hos bankerna. Det går ju sekundsnabbt att göra den här kontrollen med den datautrustning som finns i dag. Jag hoppas att det som står i svaret kommer att genomföras med det snaraste.
Fru talman! Det finns ingen anledning att förlänga meningsutbytet. Eva Björne och jag är överens. Detta får inte inträffa. Samtidigt förutsätter jag att Finansinspektionen, som är den myndighet som har hand om detta och som har den nya lagen som instrument, följer detta och vidtar de åtgärder som behövs. Det finns all anledning att vi över partigränserna bevakar den här typen av utveckling och stävjar den. Vi hjälps åt.

Fru talman! Per Rosengren har frågat näringsministern om regeringen kommer att vidta några åtgärder för att förhindra sådana negativa regionalpolitiska konsekvenser som exempelvis flyttningen av Previa Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är självklart olyckligt, inte minst vad gäller den regionala balansen, när arbetstillfällen flyttas från olika kommuner i landet till storstadsområden, som i det redovisade exemplet. Enligt inhämtade uppgifter avser endast en tjänst av totalt ett tjugotal berörda i Karlskrona en flyttning till Stockholm. Men jag tolkar frågan så att den mer generellt avser de regionala utvecklingsmöjligheterna i Karlskrona kommun. Regeringen har över ett antal år beslutat om en mängd åtgärder för att stärka och förbättra utvecklingsmöjligheterna i Blekinge generellt. En hel del av dessa åtgärder berör särskilt Karlskrona. I ett snabbt axplock bland dessa åtgärder märks inrättandet av högskolan i Karlskrona/Ronneby, förbättring av kommunikationerna i länet, teknikspridningsinsatser, lokalisering av Boverket och Kustbevakningens ledning till Karlskrona och regionalpolitiskt företagsstöd till olika företagsetableringar eller expansioner. EP Consulting Group AB och Nordic Tel AB eller Europolitan som bolaget numera heter är exempel på företag vars utveckling kommit att bli betydelsefull för Karlskrona. Tillsammans betyder dessa åtgärder mellan 500 och 1 000 direkta nya jobb i Karlskrona. För innevarande budgetår har vidare anslagits 23 Vidare har regeringen nyligen föreslagit att Karlskrona kommun tillsammans med övriga kommuner i länet skall bilda ett mål 2-område, vilket, om EG kommissionen godtar förslaget, innebär att kommunen kommer att kunna få del av EU:s strukturfondsmedel.
Fru talman! Jag har ställt den här frågan till näringsminister Sten Heckscher. Det finns två passusar i frågan som klart visar detta. Det står att bolagiseringen av statlig verksamhet i vissa fall har inneburit att grundläggande principer inom regional och näringspolitiken har övergivits. Litet längre ner står det att handläggningen av ärendet lämnar en hel del övrigt att önska, i synnerhet bör man ställa höga krav när statlig verksamhet organiseras. Min fråga är egentligen vilka åtgärder som staten som ägare eller som innehavare av en majoritet av styrelseposterna i dessa styrelser är beredd att vidta när det kommer sådana här propåer. Frågan är alltså i första hand en fråga till näringsministern. Men jag får väl ställa några följdfrågor till arbetsmarknadsministern med anledning av svaret. Det är nämligen så att Karlskrona inte bara är drabbat av sådana här saker. I fredags fick vi besked om att 130 personer varslats vid Ericsson. Blekinge är en region som har stora Norrlandsproblem. Jag menar att en omvänd regionalpolitik inte endast bör vara en fråga för bolagsstyrelser. Staten har faktiskt ett större ansvar för sysselsättning och samhällsekonomi och bör därför påverka. Genom att detta är ett statligt företag finns det stora möjligheter att ställa upp på den politik som egentligen är sanktionerad uppifrån. Här desavouerar man ju faktiskt ett riksdagsbeslut. Sedan finns det en annan felaktighet i detta. Jag har hört att det handlar om 20 tjänster och inte om en tjänst. Att det sedan återgår vissa andra tjänster genom att man låter en annan del av verksamheten vara kvar är en helt annan sak.
Fru talman! Per Rosengren tar upp frågan om bolagisering. Om riksdagen godkänner att man bolagiserar och tar in andra ägare i tidigare helstatlig verksamhet minskar naturligtvis statens, dvs. riksdagens och regeringens, inflytande. I ett beslut budgetåret 1993/94 redovisade den dåvarande regeringen för riksdagen förändringarna när det gäller Previa. Där gick man från stiftelse till bolag och tog in en ny ägare förutom staten. Det innebär ju att riksdagens inflytande minskar. Vi socialdemokrater har ju varit kritiska till sådana förändringar. Det gäller t.ex. de stora förändringarna när det gäller Domänverket. Det är bara att konstatera att det är på det sättet. Man minskar sitt inflytande när man gör detta. Det får de konsekvenser som Per Rosengren beskrivit i sin fråga. Den uppgift vi har fått är att omflyttningen huvudsakligen är från Blekinge till andra delar av landet. Man har alltså minskat huvudkontoret och åstadkommit rationaliseringar där. De måste man ju ta hem oavsett vilken ort i landet det gäller. Verksamheten måste ju bedrivas effektivt. Jag tycker att det är väldigt positivt om vi kan minska huvudkontorsfunktionen. Jag följer också tidningarna i Blekinge och har konstaterat vad som händer nu. Det är en av anledningarna till att vi har Blekinge som förslag till mål 2
Fru talman! Styrelseverksamheten och stora delar av huvudkontorsfunktionen för det här företaget har de facto flyttats på ett tidigare stadium. Den fixering som nu har gjorts kring VD-bytet har en mindre betydelse. Det viktiga är att man redan tidigare har flyttat vissa av huvudkontorets uppgifter. Blir det effektivare att t.ex. bedriva administration av personal och ekonomi från de olika orterna ute i landet? Blir det t.ex. effektivare att sprida ut faktureringen från huvudfunktionen till olika delar av landet och flytta upp resten av huvudfunktionen till Stockholm? Dessutom kom detta i samband med ett Blekingepaket. Anders Sundström instämde i en hel del av det jag skriver i frågan. Då blir min fråga: Kommer det att bli någon förändring när det gäller statens agerande i den här typen av frågor i framtiden, eller skall ni fullfölja den borgerliga låt-gå-politiken?
Fru talman! Först och främst vill jag argumentera mot Per Rosengren då det gäller decentraliseringen. Jag tror att en decentralisering av arbetsuppgifter och beslut oftast är rationell, även om dessa decentraliseras från Karlskrona ut till andra delar i landet. Den saken vill jag alltså argumentera för. Så till frågan om vi på samma sätt som den tidigare regeringen kommer att privatisera och bolagisera. Mitt svar är nej. Vi har redan på ett par viktiga områden markerat att vi inte är beredda att fullfölja den förra regeringens politik där. Då man gör förändringar och släpper inflytandet från statens sida är det väldigt viktigt att det träffas överenskommelser med de nya ägarna om sådant som från statens sida anses viktigt. I det här fallet tyckte inte den förra regeringen att det var viktigt. Man reglerade ju inte denna fråga i ett avtal med de nya parterna, delägarna.
Fru talman! Jag har en annan uppfattning när det gäller decentralisering. Jag kan alltså inte se detta så generellt som arbetsmarknadsministern gör när han säger att det när man decentraliserar frågor blir effektivare. Min uppfattning är att enheterna just i frågor om ekonomiadministration och personaladministration faktiskt kan bli alldeles för små för att det skall vara möjligt att få effektivitet i det hela. Såvitt jag förstår finns det i detta ärende många frågetecken kring de effektivitetsvinster som Anders Sundström pratar om. I svaret, och det är intressant att konstatera, pratas det också om länsstyrelsestödet på 23 miljoner. Men det gäller då pengar som har gått till väldigt många länsstyrelser, så det här är inget specifikt för Blekinge och Karlskronaregionen. Skaraborg fick 28 miljoner till stöd åt småföretag osv. Det intressanta med de pengarna tror jag är i vilken utsträckning de kommer att utnyttjas och om det kommer ut något av det hela. Så långt får jag väl än en gång tacka för svaret.

Fru talman! Sven Bergström har frågat mig när Norrlandsfondens stadgar kommer att ändras så att verksamheten också kan omfatta Gävleborgs län. Bakgrunden till frågan är att riksdagen våren 1994 beslöt att Norrlandsfondens verksamhet skulle vidgas till att också omfatta Gävleborgs län. Enligt det övervakningsavtal som upprättades i samband med EES-avtalet skulle EFTA:s övervakningsmyndighet ESA granska alla former av statsstöd. Den finansieringsverksamhet som Stiftelsen Norrlandsfonden bedriver är till viss del sådant stöd. Regeringen har i februari 1994, i enlighet med avtalet, anmält stiftelsens verksamhet till ESA. Omedelbart efter riksdagens beslut, dvs. i juni samma år, anmäldes bl.a. avsikten att utöka verksamhetsområdet med Gävleborgs län. ESA har på grund av bl.a. stor arbetsbelastning inte hunnit ta ställning i frågan, och uppdraget övergår nu till EG-kommissionen. Olika kontakter har tagits för att få ett ställningstagande i ärendet så snart som möjligt och därmed kunna genomföra den nödvändiga ändringen av stiftelsens stadgar. Min bedömning är att ett beslut av EG kommissionen bör kunna föreligga under våren.
Fru talman! Jag tackar för svaret från arbetsmarknadsminister Anders Sundström. Men det innehåller inte riktigt vad jag skulle önska att det innehöll. Enligt vad jag har erfarit har frågan varit uppe till behandling inom ESA. Om det har kommit något formellt besked eller inte vet jag inte säkert. Men det är i varje fall väldigt olyckligt om byråkratin nere i Europa skall få förhindra angelägna satsningar. Riksdagen sade faktiskt i våras att Norrlandsfondens verksamhet skall utvidgas till att också omfatta Gävleborgs län. Anders Sundström lär känna till att Gävleborgs län tävlar med Norrbottens län och andra drabbade län i Norrland om att ha en väldigt hög arbetslöshet. Det är således mycket angeläget att även Gävleborgsföretagen kan få del av de här möjligheterna. Riksdagen plussade ju vid behandlingen i våras på 300 miljoner för Norrlandsfondens räkning. Det är viktigt att de pengarna kan användas. Ett flertal företag i Gävleborgs län har haft kontakt med Norrlandsfonden och fått signaler om att det här skall gå bra. Därför är det väldigt olyckligt att detta drar ut på tiden. Jag vill gärna veta om Anders Sundström har fått några som helst besked från ESA om detta eller icke. om nu ett beslut kommer under våren? Kommer stadgeändringen omedelbart?
Fru talman! Egentligen har tre frågor ställts. Den första gäller den långa handläggningstiden. Jag delar den uppfattning som Sven Bergström redovisar och tycker att det är angeläget att beslut kommer snabbt. Jag har jobbat väldigt mycket för att få igenom alla de regionalpolitiska beslut som dels fattades av riksdagen våren 1994, dels var resultatet av förhandlingarna med EU. På ingen punkt var förhandlingarna slutförda när jag började, så detta känns angeläget. Så till fråga nr 2: ESA godkände inte. Frågan om Gävleborg behandlades inte, utan den överläts den 1 januari på EG-kommissionen. ESA försvann ju som organisation. Min och departementets bedömning är att vi skall kunna få ett beslut om detta under våren. Vår avsikt är att så snabbt som möjligt genomföra detta. Vi har redan genomfört delar av det här för att Norrlandsfonden skall bli så kraftfull som möjligt. Vi har fört över pengar till Norrlandsfonden så att ränteintäkterna skall komma de norrländska företagen till del. Jag har samma uppfattning som Sven Bergström, nämligen att det är angeläget att få med Gävleborg i
Fru talman! Det låter utmärkt. Kan jag tolka detta så att Anders Sundström har förberett ett stadgeändringsbeslut i alla delar, så att det i princip går att genomföra det här så fort formella besked kommer från Europa? I Aftonbladet i dag berömmer sig ju Anders Sundström av att på mycket kort tid ha uträttat mer än någon annan arbetsmarknadsminister. Det ställer höga krav på arbetsmarknadsministern när det gäller att handlägga detta med full kraft och med all den ackuratess som är nödvändig. Det är många företag i Gävleborgs län som väntar på besked. Situationen på vår arbetsmarknad gör att detta är väldigt angeläget.
Fru talman! Sven Bergström kan lugnt luta sig tillbaka. Allt är förberett, och vi jobbar på att få fram nämnda beslut. Jag är lika angelägen här som Sven Bergström är. Vidare är jag mycket väl medveten om bekymren i Gävleborgs län och om att man där tävlar med Norrbottens län när det gäller de höga arbetslöshetstalen.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag som innebär fortsatta möjligheter för länsarbetsnämnderna att sluta avtal med kommuner och landsting motsvarande det som nu gäller i Östergötland. AMS och länsarbetsnämnderna har tillsammans med kommuner och landsting runt om i landet slutit avtal om utbildningsinsatser för att förhindra uppsägningar av personal. De medel som tagits i anspråk har kommit från anslaget för utbildning i företag. 2 miljarder kronor har avsatts för detta ändamål. AMS har meddelat att det för innevarande budgetår inte finns anledning att tillföra ytterligare medel i detta syfte. Dessa avtal har totalt sett inneburit att ca 40 000 människor beretts möjlighet att utbilda sig och höja sin kompetens i stället för att bli uppsagda. Flertalet av de avtal som har slutits löper ut någon gång under år 1995; ett fåtal omfattar första kvartalet Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit en viss neddragning av medlen för utbildning i företag. För de närmaste åren kommer dock medlen att uppgå till närmare 1 miljard kronor per år. Vad gäller förhållandet till kommunerna avser regeringen att återkomma till detta i kompletteringspropositionen.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. I och för sig har jag läst stora delar av detta redan i budgetpropositionen. Men varken då eller i dag ges några direkta och klara besked på den här punkten. Bakgrunden till min fråga är att vi kristdemokrater under förra mandatperioden hårt drev detta med att öppna för möjligheten för länsarbetsnämnderna att göra upp med landsting och kommuner om utbildning i stället för att ha öppen arbetslöshet. Detta blev en variant av det som vi diskuterat i Östergötland - den s.k. östgötamodellen, något som då lanserades hårt av socialdemokraterna. I just Östergötland har denna typ av avtal fungerat väldigt bra både i landstinget och i kommunerna. Det har inneburit att vi undvikit just att människor gått ut i öppen arbetslöshet. Problemet nu är att avtalen snart går ut. Därmed riskerar människor återigen att hamna i öppen arbetslöshet, och det gäller redan denna vår. Under hösten försökte jag få ett besked om hur regeringen såg på denna verksamhet, utan att lyckas. Vi diskuterade då den ekonomiska politiken. I budgetpropositionen sägs inget klart. Slutsatsen måste då vara att den här möjligheten försvinner, eftersom man i budgetpropositionen också vill avveckla just det konto som man har tagit pengarna från. Till skillnad från i våras, då socialdemokraterna här i riksdagen pläderade för att uppsägningstiden i kommuner och landsting skulle förlängas till årsskiftet 1995/96, är man - om jag skall tolka saken på det sättet - beredd att låta människor gå ut i öppen arbetslöshet redan våren 1995. Lars Stjernkvist, som finns här i kammaren, ställde under förra mandatperioden frågan till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund: Får de chansen av Hörnlund? Det gällde just om de offentliganställda skulle få utbildning. Jag vill ställa frågan igen, till Anders Sundström: Kommer man att få chansen i fortsättningen? Det är det beskedet som önskas i dag och inte att vi väntar till i maj.
Fru talman! Jag har två synpunkter. Den första är en kort sakupplysning. Lars Stjernkvist har också ställt frågan till mig som arbetsmarknadsminister. Han är lika ivrig oavsett om det är en centerpartist eller en socialdemokrat som är arbetsmarknadsminister. Den andra synpunkten är att den förra regeringen inte klarade av att hantera förhållandet mellan staten och kommunerna. Det uppdraget skall vi se till att vi hanterar. Vi kommer under våren med förslag om förhållandet mellan kommunerna och staten. Då får vi också ta ställning till om vi behöver satsa mer resurser eller mindre resurser på den kommunala sektorn. Volymen avgörs mycket av hur besparingsarbetet går här i riksdagen. Går besparingarna igenom, ökar våra möjligheter att stödja kommunerna. Går riksdagen emot många av besparingarna, minskar möjligheterna att skydda den kommunala sektorn.
Fru talman! Att Lars Stjernkvist också har tagit upp frågan visar väl frågans angelägenhet. Dess värre får inte de som i dag går i utbildning och som riskerar att gå ut i öppen arbetslöshet något besked, om möjligheten till utbildning kommer att finnas också fortsättningsvis. Det är det beskedet jag efterlyser. Den enda tolkning som kan ges är att man inte vill satsa på detta, i och med att man avvecklar just det kontot i budgeten. Sysselsättningen står högt på den politiska agendan, även för regeringen. Men varför vill man ta bort just den här möjligheten, som har fungerat väl, och riskera att ställa ut människor i öppen arbetslöshet? Anders Sundström hänvisar nu till att den förra regeringen inte klarade av att ordna upp relationerna mellan staten och kommunerna. Men i det här avseendet klarades det mycket elegant, just till fromma för människors kompetenshöjning i stället för att ställa ut dem i öppen arbetslöshet. Det är det som bekymrar mig nu, att ministern inte vill ge vare sig mig eller Lars Stjernkvist ett klart besked om den här möjligheten kommer att finnas fortsättningsvis. Kan vi inte få någon vink om vad som kommer att sägas om detta i kompletteringspropositionen?
Fru talman! Låt mig först litet kort historiskt konstatera att det under de senaste tre åren försvann hundratusentals arbetstillfällen i kommuner och landsting. Så våldsamt framgångsrik var ändå inte den politiken, tycker jag. Nästa synpunkt, återigen. Vi skall lägga fram ett förslag där vi reglerar förhållandet mellan stat och kommuner. Det var någonting som ni sköt på. Ni fattade inte det beslutet. Det är rätt rimligt att man avvaktar med eventuella åtgärder för att hjälpa hårt utsatta kommuner tills det beslutet är fattat. Det är inte säkert att ett sådant här stöd skall riktas generellt till dem som också får stora förstärkningar genom omfördelningar i statsbidragssystemet. Jag tycker att jag har ganska tunga skäl för att avvakta kompletteringspropositionen innan jag tar ställning till om vi skall ge bidrag till kommunerna. Det viktigaste bidraget Dan Ericsson kan ge är att se till att de besparingar som regeringen har lagt fram förslag om också går igenom i riksdagen.
Fru talman! Jag skall begränsa mig till högst en minut. När det gäller besparingarna, arbetsmarknadsministern, har vi kristdemokrater tagit ansvar under den förra mandatperioden. Vi kommer att ta ansvar också under den här mandatperioden för att sanera Sveriges finanser. Men vi kanske har litet olika uppfattningar om hur vi skall genomföra dessa besparingar och hur bördorna skall bäras. Det beklagliga här, fru talman, är att de som befinner sig i den situationen att de har en utbildningsplats eller liknande inte får något besked om de har den här möjligheten i fortsättningen. Då tror jag inte att man är direkt nöjd med beskedet att man lugnt kan vänta tills kompletteringspropositionen visar hur man skall lösa relationerna mellan stat och kommuner. Med regeringens politik minskar de facto bidragen till kommunerna, vilket kommer att innebära att rationaliseringarna fortsätter och att än fler kommer att hamna i en situation där man väljer mellan att stå arbetslös eller att få utbildning. Det är därför utbildningsmöjligheten borde finnas kvar.
Fru talman! Det skall bli intressant att se, när förslaget till förhållandet mellan kommuner och stat läggs fram, om kristdemokraterna kommer att anslå mer pengar från staten till kommunerna. Det är den frågan som avgör hur mycket pengar kommunerna har till förfogande för att anställa människor. Det är där det bestäms.
Fru talman! Det är ändå inte de kommunala sammanhangen vi diskuterar, arbetsmarknadsministern. Ministern har ansvaret för sysselsättningen. Det är det jag har velat peka på. I Östergötland står nu människor frågande: Vad gäller om några månader? Har jag en utbildningsmöjlighet, har jag en kompetensmöjlighet eller kommer jag att stå arbetslös? Det är det som är det beklagliga, att ministern som är ansvarig för just sysselsättningsfrågorna inte ger något besked. Jag hoppas att det kommer något positivt i april maj. Men i dag är det litet dystert för dem som befinner sig i den här situationen.
Fru talman! Den förra regeringen hade tre år på sig att reglera förhållandet mellan staten och kommunerna. Det gjorde man inte. Vi kommer att reglera det förhållandet med ett förslag till riksdagen i vår. Jag har 15 år som kommunalråd bakom mig. Det som avgör hur många människor en kommun kan anställa är faktiskt de intäkter den får via skatt och statsbidrag, skatt från medborgarna och statsbidrag från staten. Det är inte de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det skall vi reglera. Det klarade inte ni av.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta så att vissa av honom angivna effekter av de ändrade ransoneringsreglerna i skogsvårdsförordningen undviks. Eriksson syftar på, gäller från årsskiftet. Den innebär att den begränsning för föryngringsavverkning som tidigare gällde enbart för brukningsenheter större än 100 ha nu också skall gälla för mindre brukningsenheter som har skapats genom delning. Ändringen gjordes för att hindra att skogsvårdslagstiftningen kringgås med hjälp av fastighetsbildningslagen genom att större brukningsenheter delas upp i bitar som är mindre än 100 ha. Ingvar Eriksson anger i sin fråga att de nya bestämmelserna drabbar även brukningsenheter som redan är mindre än 100 ha i de fall man styckar av en tomt eller ett boningshus och att detta knappast varit meningen. Låt mig då erinra om att skogsvårdslagstiftningens ransoneringsregler gäller enbart för skogsmark. De påverkas alltså inte av om annan mark, t.ex. jordbruksmark eller tomtmark, avstyckas från en fastighet. Enligt de uppgifter jag har fått har denna typ av fall inte heller aktualiserats i någon nämnvärd omfattning. Om Skogsvårdsstyrelsen vid tillämpningen av lagstiftningen skulle finna att den ger generella effekter som inte är avsedda, får det anmälas till regeringen. Vi får då överväga om några ändringar skall göras och i så fall vilka. Slutligen kan jag nämna att Skogsvårdsstyrelsen i det enskilda fallet får medge undantag från ransoneringsbestämmelserna.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag måste efter svaret dra slutsatsen att mina farhågor möjligen var överdrivna. Frågan har ställts mot bakgrund av den skärpning av skogsvårdslagen som genomfördes efter konstaterandet att den nya lagen kringgåtts vid ett antal tillfällen. Skogsaffärer har genomförts på ett sådant sätt att ägaren delat upp större gårdar i enheter under 100 ha för att kringgå den avverkningsbegränsning som gäller för fastigheter över 100 ha, att minst hälften av fastighetens areal skall bestå av skog äldre än 20 år. Sedan har mer omfattande slutavverkningar kunnat genomföras. Det har aldrig varit syftet med lagen att man skulle kunna göra så. Därför menar vi att det var riktigt att man gjorde en förändring i lagstiftningen. Nu säger statsrådet att skogsvårdslagstiftningens ransoneringsregler enbart gäller för skogsmark. Då skulle det alltså inte vara någon risk. Men frågan har kommit upp på grund av att det har funnits ärenden som innehållit de här problemen. Jag vill ändock tolka statsrådets svar så, att regeringen nu är beredd att leva upp till den förra lagens intentioner för själva skogsbruket, även när det gäller mindre fastigheter.
Fru talman! Regeringen är utomordentligt angelägen om att vi gemensamt skall kunna leva upp till intentionerna bakom denna utmärkta reform. Det händer ofta med nya regler att man hittar små ofullkomligheter när de har varit i kraft ett tag. Det gäller särskilt när man, som i detta fall, varit angelägen om att få mindre av detaljreglering och ett större antal skogsägare. De ändringar som vi med en viss hastighet gjorde före jul i förordningen var, som Ingvar Eriksson säger, avsedda att komma till rätta med ett missbruk. Jag tror att den fråga som jag anar bakom den nu ställda kan hanteras på många olika sätt. Bl.a. finns det en generell möjlighet för Skogsvårdsstyrelsen att göra undantag, om den finner att ransoneringsbestämmelserna i ett sådant här fall inte skall gälla. Vi litar i detta avseende på Skogsdstyrelsen. Vi håller naturligtvis också själva i så stor utsträckning som möjligt ordning på utvecklingen och underrättar oss om vad som sker. Vi har inte fått några alarmerande rapporter i detta sammanhang. Jag hyser gott hopp om att vi skall kunna leva upp till reformens intentioner.
Fru talman! Jag vill än en gång tacka näringsministern för hans komplettering av svaret. Jag tolkar det positivt, dvs. att han liksom vi vill ha så små regleringar som möjligt för att kunna hantera skogspolitiken på ett vettigt sätt. Vi kommer givetvis också från vår sida att följa denna utveckling.
Fru talman! Bara en liten kommentar. Det är inte något självändamål att ha mindre av regleringar. Det viktiga är att det hela fungerar. Om det kan fungera med mindre av regleringar och en högre grad av ansvar för skogsägaren, som denna reform går ut på, är det bättre än att ha en mängd detaljregleringar som är komplicerade att tillämpa.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet Nygren för svaret, vilket är i överensstämmelse med hans deklaration i samband med kommissionens tillblivelse. Marie Wiléns och min fråga var egentligen ganska olika. Jag frågade hur man har implementerat den nya teknologin i skolan och vilka snabba åtgärder man ämnar vidta i enlighet med den förra kommissionens förslag. Det har jag inte fått något svar på. Den kanske svagaste punkten vad gäller tillämpningen av IT teknologin i Sverige gäller utbildningen. Vi har framför allt en skola där lärarna ligger långt efter eleverna när det gäller IT-teknik och man har, inte minst enligt vad som framgått av tidningsintervjuer under de senaste dagarna, inte för avsikt att driva IT-frågorna med någon större hastighet i lärarutbildningen. Det är viktigt att man inte bara tillsätter en kommission utan att regeringen också har ett strategiskt program för IT-frågorna i sådana här sammanhang. Man bör även se till att skolorna ute i kommunerna skaffar sig strategiska program för IT-tillämpningen. Man behöver där göra många olika saker. Lärarsituationen är kanske den allra viktigaste faktorn, men också läromedelsanvändning, distansutbildning och mängder av andra frågor behöver få en snabb lösning. Som framgår av tidigare svar i dessa frågor går utvecklingen med en rasande hastighet, och vi är nu faktiskt på väg att släpa efter. Det har inte hänt något under den tid som den nya regeringen har suttit, snart ett halvt år.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret, herr statsråd. Regeringen har presenterat sin strategi för IT-frågor, och det är bra att den nu har gjort det. Jag tycker att det har gått litet långsamt på detta område, som utvecklas oerhört snabbt. Det är bra att man har givit tydliga besked om att fortsätta det arbete som tidigare har påbörjats inom informationsteknologins område. Denna teknologi ger helt nya förutsättningar för utveckling av olika regioner i landet liksom av arbete och utbildning på distans. Hur man än ser på saken är skolan den viktigaste faktorn i utvecklingen av utbildning och arbete på distans. Det är där som användningen av informationsteknologin måste utvecklas. Det är viktigt att regeringen driver på den utvecklingen och inte avvaktar. Det är i skolan som vi kan komma alla barn och ungdomar nära. Datorerna måste bli ett verktyg i skolarbetet och inte bara ses som maskiner ute i samhället. Datorerna måste flyttas in i skolans vardag i stället för att stå i särskilda datasalar. Datorerna skall kunna användas som en del i undervisningen i svenska, matematik, språk och geografi. Det finns exempel på skolor som har kommit ett stycke på väg. De är viktiga, och det är viktigt att allt fler kommer till.

Fru talman! Vi ser fram emot att få se ett sådant program. Vi skulle gärna vilja veta litet mer om vad kommissionen har för framtidsplaner och det fortsatta programmet. Jag tror inte att det är fråga om ett "överskattningssyndrom" när jag säger att det är allvarligt med ett förlorat lärarår. Skall man komma i gång under det närmaste året med någon form av IT utbildning, och inte fördröja det hela ytterligare ett år, borde man börja med att ge lärare kompletteringsutbildning. Det borde åtminstone komma i gång ett arbete på lärarhögskolorna på den punkten. Jag överskattar inte denna fråga. De flesta IT frågorna löses inte på politisk väg. De kommer att lösas vid sidan av. Men politikerna har uppdraget att se till att utvecklingen går i sunda banor och att det inte finns hinder för utvecklingen så att inte Sverige hamnar i bakgrunden i ett europeiskt eller internationellt perspektiv.
Fru talman! Vi tycker ändå att det har gått litet långsamt framåt. Regeringens attityd i frågorna är viktig. Den påverkar de beslut som fattas i kommunerna. Kommunerna hör efter om det finns en positiv attityd angående dessa frågor. Det är därför jag tycker denna diskussion är viktig. Jag känner själv till en kommun där satsningarna litet grand har fått stå tillbaka. Det är lätt att vänta med sådant som är nytt i ekonomiskt kärvare tider. Nu tror jag att det kommer att gå framåt där också. Men det är inte minst den politiska signalen som är viktig för att satsa på informationsteknologin i skolorna. Jag tackar också för svaret.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att undanröja de högre kostnader som drabbar odlarna till följd av indelningen i prisorter. I samband med 1990 års livsmedelspolitiska beslut begränsades antalet prisorter i Sverige till fyra stycken. Ett system med endast fyra prisorter har alltså tillämpats i Sverige under flera år, vilket inneburit att priserna varierat över landet bl.a. beroende på fraktkostnader till utskeppningshamn. Det faktum att Sverige bibehåller fyra prisorter även vid ett EU medlemskap innebär därför ingen förändring. Jordbruket drabbas inte heller av högre kostnader. Ett litet antal prisorter innebär enbart att spannmålsproducenter långt ifrån en prisort får ett lägre pris till följd av högre fraktkostnader, vilket innebär en lägre intäkt för spannmålsproducenter samtidigt som det gynnar animalieproducenter. Den förändringen inträffade dock redan i och med 1990 års beslut. Frågan i dag handlar därför om huruvida Sverige skall utnyttja de rent ekonomiska fördelar som medlemskapet erbjuder genom att öka antalet prisorter och därmed nå högre priser. Kostnaden för interventionslager bärs av EU, varför ett ökat antal orter inte medför ökade kostnader för statsbudgeten. Alternativet till detta är att bibehålla fyra prisorter. De lägre priser som färre orter innebär bidrar till att hålla ned överskotten och stimulerar ökad lokal konsumtion, vilket också var några av målsättningarna enligt 1990 års beslut. Avvägningen mellan att bibehålla grundläggande värderingar enligt 1990 års beslut som kan rymmas inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och att utnyttja möjligheten till helt EU-finansierat återflöde är en principfråga som övervägs inom regeringen. Dessa överväganden påverkar bl.a. frågan om antalet prisorter.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Men tyvärr kan jag inte känna mig nöjd med svaret, även om vissa öppningar nu kan skönjas i det. Regeringen har, utan föregående behandling i riksdagen, till EU-kommissionen notificerat fyra stycken prisorter vad avser interventionssystemet för spannmål. I EU-propositionen angavs minst 30 orter som ett lämpligt antal. Och ingen gick emot det när riksdagen behandlade propositionen. Jordbruksverket föreslog också 33 prisorter. Med 30 prisorter för EU:s inlösen av spannmål uppnås rättvisa mellan producenterna i Sverige på samma sätt som mellan producenterna i övriga EU länder. Andra EU-länder har en prisort per 50 000 ha spannmålsodling. Med nuvarande svenska regeringsförslag skulle varje prisort i Sverige ha 350 000 ha spannmålsodling. Denna jämförelse visar på skillnaden för Sverige och våra konkurrentländer och på synen på detta. Detta leder till förlust för Sverige gentemot övriga EU-länder. Inkomsterna i svensk spannmålsodling minskar på grund av detta med ca 100 miljoner kronor, vilket också givetvis leder till minskat skatteunderlag. Statsrådet säger: "Frågan i dag handlar därför om huruvida Sverige skall utnyttja de rent ekonomiska fördelar som medlemskapet erbjuder genom att öka antalet prisorter och därmed nå högre priser." Hon erinrar också om att det inte kostar något extra i statsbudgeten. Varför biter sig statsrådet fast i 1990 års beslut? Menar statsrådet verkligen att Sverige inte skall utnyttja de ekonomiska möjligheter som medlemskapet i EU ger?